Herr talman! I motionen 640 i år, som väckts av herrar Andersson i Storfors och Larsson i Karlskoga och mig och som behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 3, har vi ånyo aktualiserat att sammanboende kvinna skall erhålla änkepension inom tilläggspensioneringen. Denna fråga var, som tidigare sagts, föremål för riksdagens prövning redan 1964, då motioner i samma syfte föranledde en riksdagsskrivelse. Det har alltid funnits människor som av olika anledningar valt annan form än äktenskapet för sin samlevnad. Detta har inte inneburit så stora skillnader beträffande kvinnans ekonomiska ställning under mannens livstid. Hade hon i ett äktenskap varit försörjningsberoende av mannen så har hon i samma utsträckning blivit det som sammanboende. Vid mannens frånfälle har hon dock av flera anledningar inte fått samma ekonomiska skydd som den gifta kvinnan. Jag skulle kunna ge många exempel på hur människor på detta sätt kommit i kläm men avstår, då jag förutsätter att problemen är väl kända för kammarens ledamöter. Här är dock på sin plats att nämna att särskilda svårigheter drabbar kvinnor som bor där det allmänt är svårt att få arbete. Även om en vuxen människa för sin försörjning ej bör vara ekonomiskt beroende av en annans arbetsinsats och vi på lång sikt bör komma därhän att ingen är beroende, måste ändå hänsyn tas till de faktiska förhållandena i dag.

Jag förstår utskottets ställningstagande och har inget yrkande. Men, herr talman, den fråga som tagits upp i motionen 640 är så angelägen och har beretts så länge att jag vill fråga utskottets talesman: När förväntas att förslag om sammanboendes änkepension inom tilläggspensioneringen kan föreligga?

Herr talman! Herr Wikner har genom flera citat ur lag om allmän försäkring klart skildrat vad som gäller i denna fråga. Jag skall inte på något sätt bemöta hans inlägg, för det fanns inga felaktigheter i det. Fru Normark har också aktualiserat den här frågan genom en motion. Hon har pekat på att andra lagutskottet år 1964 var välvilligt inställt, att det gick en skrivelse till Kungl. Maj:t och att ingenting har hänt. Ja, men följande har väl hänt. Samlevnadsformerna har ändrats i vårt land. Allt fler människor lever nu tillsammans utan att ingå äktenskap. Just därför har vi tillsatt en utredning som skall se över frågorna. Man kan hoppas att den kommer att lägga fram förslag i den riktning som fru Normark förespråkar. Utredningen påbörjar just i dagarna den del av sitt arbete som berör de ekonomiska frågorna mellan makar eller sammanboende. Det skulle därför vara felaktigt av mig att gå närmare in på detta än vad utskottet har gjort när det i betänkandet förklarar att man vill avvakta utredningen innan ställning tas till frågan. Jag är övertygad om att både herr Wikner och fru Normark inser att det är den vägen frågan kan bringas till en slutgiltig lösning. Bara en liten marginalanteckning. I sådana fall då den efterlevande kvinnan inte är berättigad till änkepension utgör barnpensionen 40 procent av den avlidnes tilläggspension. Skulle kvinnan ha fått tilläggspension hade barnet haft rätt till 15 procent av faderns pension.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
Herr talman! Jag är överens med fru Håvik om att utredningens förslag bör avvaktas, och det sade jag också i mitt förra anförande. Men vad jag är angelägen om att framhålla är att det inte får dröja ytterligare åtta år innan frågan löses. Den bör lösas snarast även om den måste lösas separat.

Herr talman! Våra ungdomsrörelser, fristående eller knutna till etablerade folkrörelser, har i årtionden utgjort plantskolor för demokratisk skolning och fostran. Genom att ge sysselsättning åt, skapa kontakter mellan, skänka gemenskap, omväxling och avkoppling åt sina medlemmar har ungdomsrörelserna utgjort en kraft i samhället, vars positiva effekter inget mätinstrument kan registrera men som varit mycket värdefullt för både individ och samhälle. Ungdomsrörelserna har förtjänat samhällets stöd — ett stöd som självklart måste ges utan inblandning i organisationernas verksamhetsformer och på lika villkor för de olika ungdomsrörelserna. I tider av för många förlamande arbetslöshet och en utbredd rotlöshet bland ungdomen med narkotikaoch alkoholproblem är det en särskilt angelägen samhällsuppgift att satsa på verksamhet som kan aktivera ungdomen och hjälpa de unga till en meningsfull användning av fritiden. Den rörelse som med sin breda verksamhet bäst lyckats fånga upp de stora ungdomskullarna i sin verksamhet är idrottsrörelsen. Här handlar det inte om elitidrott — även om den syns mest — utan här rör det sig om en verkligt bred verksamhet, bedriven av 1,5 miljoner ungdomar i mer än 10 000 stora och små föreningar under ledning av hundratusentals oavlönade ledare. Denna ledarkår gör en ovärderlig social insats i samhället. Många av dessa ledare frågar sig i dag: Varför värderar statsmakterna våra insatser så mycket lägre än andra ungdomsledares insatser i andra organisationer? Varför skall idrottsklubben få så mycket mindre bidrag än t.ex. den kristna eller den politiska ungdomsklubben för kanske samma verksamhet? Hyran är ju inte billigare för idrottsklubben. Materielen är lika dyr. Frågorna är sannerligen berättigade. Orsaken till denna bristande jämlikhet är den olyckliga konstruktion som det lokala aktivitetsstödet fick när det genomdrevs i riksdagen av socialdemokraterna för snart två år sedan. Inte minst från folkpartihåll kritiserade vi hårt förslaget och varnade för följderna, och vi har gjort det i flera senare debatter. I realiteten har utfallet för idrottsorganisationerna blivit sådant att det fattas 9 miljoner kronor under de senaste två åren för jämställdhet med övriga organisationer. Det värsta av allt är att bidraget har minskat också i absoluta tal — från 1971 73 med 1 miljon kronor — trots en ökad aktivitet inom idrottsorganisationerna, en aktivitetsökning som alltså har ”belönats” med en bidragssänkning. Då skall man ändå komma ihåg att när det lokala aktivitetsstödet infördes 1971 fick idrotten i praktiken ingen ökning av anslaget i förhållande till det tidigare fritidsgruppsbidraget. Den lilla nominella ökning man fick gick åt till de tre nya organisationer man tillfördes att fördela bidragen till, nämligen ”Korpen”, Ridfrämjandet och Skidoch friluftsfrämjandet. De övriga ungdomsorganisationerna fick däremot en närmast hundraprocentig ökning av anslaget. Men inte heller detta är hela sanningen. Det lokala aktivitetsstödet ledde till att ca 2 000 nya idrottsföreningar kunde tillgodogöra sig det nya bidraget, och det var bra i och för sig. Men effekten för många av de föreningar som tidigare fått fritidsgruppsbidrag blev att anslaget minskade kraftigt — trots flera medlemmar och tätare verksamhet. Låt mig ta några exempel: Timrå AIF med sina ca 700 medlemmar, varav 75 procent under 25 år, fick 1970 72 fick man knappt 11 000 kronor. Resultat: en minskning med 18 000 kronor. En annan idrottsklubb, Ängby SK, fick en bidragsminskning med 40 procent. Det blir en medlemsavgiftshöjning för dem som t.ex. regelbundet vill träna och spela bordtennis inom den klubben från 20 kronor till 150 kronor, om man skall kunna klara ekonomin. Detta gäller för ungdomar fr.o.m. tio år och uppåt. IFK Sundsvall fick en minskning av anslaget mellan 1970 72 med mer än en tredjedel. Det här är bara några exempel av tusentals. Effekten blir oftast dubbelt negativ genom att de kommunala bidragen brukar stå i relation till de statliga bidragen. Det fordras ingen större fantasi för att förutse att genom de här effekterna på föreningarna blir det idrottens breddverksamhet bland ungdomen som skadas. A-laget, de duktigaste, elitidrottsmännen — de finns kvar i verksamheten. Men vad händer med de många, de som aldrig hamnar på idrottssidornas resultatlistor? I motionen 1246 har vi från folkpartihåll genom att föreslå en höjning med 4 miljoner kronor utöver regeringens förslag på tilläggsstat II för budgetåret 1972/73 försökt förebygga denna utveckling och markera en strävan att överbrygga klyftan i fråga om bidrag per sammankomst mellan idrottsorganisationer och övriga ungdomsorganisationer. Jag har svårt att tänka mig ett bättre sätt att använda denna i sig ganska blygsamma summa, som bör ses som ett steg på vägen mot full rättvisa mellan alla ungdomsorganisationer. Det är i bästa mening lönsamma utgifter det här är fråga om. Låt mig i det här sammanhanget bara påminna om värdet av idrottsledarnas insatser, som enligt mycket försiktiga beräkningar kan uppskattas till betydligt mer än en halv miljard kronor per år. Samhällets insatser får alltså mångdubbelt ökade effekter genom ledarnas egna insatser. Till detta kommer värdet av de förebyggande effekterna, som samhället kan dra nytta av. Låt mig få citera vad Curt Nyblom i Stockholmspolisens IF sade vid ett möte för föreningsledare i Medborgarhuset den 10 maj 1972. Så här sade han: ”Jag är chef för spaningssektionen i Stockholm inom polisen och har en mångårig polisbana bakom mig och har nog sett det mesta i den här staden av vad som hänt och händer. Det finns en vetenskapligt framarbetad statistik som visar att de flesta brotten begås i åldern 14,7 år. Det är ungdomar som begår de flesta brotten, dock inte de grövsta. Samhället borde därför sätta in all den kraft man har för att dämpa ungdomsbrottsligheten. Den instans som nu har att vårda sig om barnens väl är barnavårdsnämnden, och den har i dag i Stockholm 5 263 befattningshavare med anslag på 35,5 miljoner kronor till tritidsverksamheten enbart inom Stockholms kommun. Denna satsning görs naturligtvis för att dämpa brottsligheten. — — — När en del av dessa ungdomar sedan tas om hand för vård på ungdomsvårdsskola, kostar det samhället 150 kronor per individ och dygn. Man har därför goda skäl att ställa frågan, varför anslagsbeviljande myndigheter är så njugga med anslaget till ideella idrottsföreningar, när värdet av att vårda och värna om vår ungdom är det väsentligaste i vårt samhälle i dag. Jag är förvånad över att alla idrottsledare som sliter utan ett öres ersättning men massor av bekymmer även skall dras med ekonomiska bekymmer. Från polisens sida vill jag framhålla att vi mycket uppskattar det sociala arbete idrottsföreningarna och idrottsledarna utför.” Jag ber, herr talman, att med anledning av det sagda få yrka bifall till reservationen 1 a vid kulturutskottets betänkande nr 4. Min fråga till det ansvariga statsrådet, som nu har infunnit sig i kammaren, och till utskottets talesman blir för det första: Vad är det för fel på vårt förslag att ge idrotten ökad rättvisa i förhållande till övriga organisationer? För det andra: Vilken är utskottsmajoritetens och statsrådets motivering till att acceptera en minskning av anslaget till idrottens ungdomsverksamhet inte bara per aktivitet utan också i absoluta tal? Någon sådan motivering finns inte i utskottets skrivning. För det tredje: Vad svarar statsrådet och vad svarar utskottets talesman idrottsledaren som frågar varför statsmakterna värderar hans eller hennes arbete mindre än övriga ungdomsledares? Så några ord om en besynnerlighet i statsrådet Odhnoffs resonemang i propositionen. Statsrådet kopplar där det lokala aktivitetsstödet till utvecklingen av organisationsstödet till idrotten under nionde huvudtiteln. Jag kan inte finna någon rimlig motivering till denna anknytning. Organisationsstödet har ju inget med aktivitetsstödet att göra — det går till annat ändamål. Kopplingen är därför fullständigt irrelevant. Enligt reservanternas bestämda mening bör aktivitetsstödet relateras till respektive ungdomsorganisationers verksamhet och ingenting annat. Det vore intressant med en kommentar från statsrådet Odhnoff till den här besynnerliga konstruktionen. Till sist, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 2, som också den bygger på folkpartimotionen 1246 liksom på centerpartimotionen 686. Dessa motioner har föranlett en fyrpartireservation, och det gäller här fördelningen av tilläggsanslaget för 1971/72. I propositionen föreslås fördelningen av denna enda miljon ske efter en prioritering av Riksidrottsförbundet och skolöverstyrelsen. Man kan fråga sig varför man skall göra ett avsteg från de generella reglerna som hittills har gällt just för fördelningen av den här miljonen. Det vore intressant att höra hur förslagsställaren — eller skall man kanske säga förslagsställerskan — tänkt sig hur man skall lösa den här uppgiften praktiskt. Hur skall man kunna avväga mellan de 7 200 föreningarna som sökt bidrag? Vem är fattigare än den fattige? Räcker det inte med den ojämlika fördelning som i dag finns mellan idrottsorganisationerna och övriga organisationer? Skall man nu bygga in ett differentierat bidrag även inom idrottsanslagets ram? Förslaget är krångligt och praktiskt organisatoriskt besvärligt, och det går mot den anslagsfördelande myndighetens bestämda vilja. Men förslaget är tyvärr stilenligt. Det bör avslås. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 a och 2, som är fogade till kulturutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! Utskottet skriver beträffande anslaget till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet att erfarenheten visar att detta statsbidrag i vad det gäller idrottsorganisationerna motiverar ett visst tilläggsbidrag för verksamhetsåren 1971 73. Sedan finner utskottet att vad statsrådet har föreslagit, nämligen 1 miljon för 1971 73 — alltså sammanlagt 3,7 miljoner kronor — inte ger någon anledning till erinran.

Med andra ord — man konserverar diskrimineringen av idrottsorganisationerna. Om någon trodde att de uppkomna felaktigheterna och olikheterna mellan organisationerna skulle ha berott på ”olycksfall i arbetet”, som det heter, så måste man ju nu veta bättre. Från vänsterpartiet kommunisternas sida har vi föreslagit att för budgetåret 1972/73 idrottsorganisationerna får ett tilläggsanslag på 6,8 miljoner utöver de 2,7 miljoner som statsrådet föreslagit. Ett sådant rejält tilltaget tilläggsanslag skulle göra det möjligt att eliminera de uppkomna orättvisorna mellan dessa organisationer och andra ungdomsorganisationer, och samtliga skulle kunna få ca 9 kronor per sammankomst. Om man sedan i fortsättningen låter anslaget få karaktären av förslagsanslag, som vpk har föreslagit i en annan motion — en sak som vi inte i dag skall behandla — kan man tala om att ungdomsorganisationerna får en likvärdig behandling av statsmakterna och att aktivitetsstödet blir vad det från början i propositionen var avsett att vara. Och just aktivitetsstödet är ju pengar som går direkt ut till den levande idrotten, pengar som inte bollas genom olika administrativa instanser. Som vi hörde av herr Olsson i Kil har folkpartiet i motion begärt 4 miljoner ytterligare i tilläggsanslag, och herr Olsson säger att det är ett steg i rätt riktning. Ja, visst är det ett steg i rätt riktning.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 Låt mig sedan, herr talman, få säga några ord om reservationen 2, där jag återfinnes bland reservanterna. Det gäller här fördelningen av tilläggsbeloppet 1 miljon kronor för verksamhetsåret 1971/72. Utskottet skriver att man inte har något att erinra mot den fördelning som statsrådet föreslagit och som går ut på att statsrådet förutsätter att fördelningen av denna miljon skall ske efter en prioritering mellan de mest angelägna behoven i de lokala föreningarna och alltså inte enligt de generella regler som har gällt hittills. Denna fördelning efter prioriteringslinjen skulle göras av skolöverstyrelsen efter förslag från Riksidrottsförbundet. Men — först och främst anser Riksidrottsförbundet det vara en teknisk omöjlighet att göra en prioritering bland de närmare 7 300 föreningarna eftersom det ekonomiska läget för var och en av dessa föreningar är kärvt. Dessutom skulle kostnaden för att göra en sådan utredning bli mycket hög. Därtill kommer att jag för egen del anser att fördelningen skall ske efter de generella reglerna därför att det annars är mycket lätt att komma snett och främst tillgodose de organisationer som är mest högljudda och påträngande och som har de bästa relationer med dem som bestämmer. Jag ber alltså att få yrka bifall också till reservationen 2.

Herr talman! I vad gäller reservationerna till kulturutskottets betänkande nr 4 angående anslag på tilläggsstaten till idrottens främjande vill jag mycket kort framhålla följande. Först och främst kan man väl säga att vi med stort beklagande konstaterar det bittra faktum att den ekonomiska situationen just nu är sådan att det svårligen går att ge större bidrag till idrotten än vad som föreslås i propositionen, alltså sammanlagt 3,7 miljoner kronor. Man må verkligen beklaga att beloppet nu inte kan bli större, eftersom vi fuller väl vet hur oerhört viktig och gagnerik idrottsrörelsen är för vår ungdom. Vi vet också hur väl idrottsrörelsen behöver allt möjligt tänkbart stöd i sitt arbete. Man må också hoppas att det snart måtte bli sådana tider, ekonomiskt sett, att den svenska idrottsrörelsen verkligen kan få hela det stöd som den så väl är värd. Återstår så själva fördelningen av den miljon som avser budgetåret 1971/72. Liksom föregående talare vill jag där verkligen hävda att utskottets majoritet har lyckats i konsten att krångla till en sak till det nästan omöjliga. Att Riksidrottsförbundet, som utskottet menar, skulle sitta och bland över 7 000 föreningar plocka ut den eller de föreningar som bäst behöver den här miljonen är i sanning ett sisyfusarbete och skulle innebära formliga Tantali kval för det arma Riksidrottsförbundet. Om det är något som kommer att vålla splittring och gny mellan föreningarna, så är det denna fördelningsprincip. Som fru Ryding framhållit kommer den dessutom att ta mycken tid och kosta alltför mycket av de för andra verksamheter välbehövliga medlen. Riksidrottsförbundet vill ha generell utdelning. Föreningarna vill detsamma. Och jag tror att statsrådet fru Odhnoff också vill det innerst inne. Det har försports att ett beklagligt missförstånd har legat bakom den olyckliga skrivningen i propositionen rörande fördelningen av pengarna. Det har också försports att fru Odhnoff har medgivit detta, och det hedrar henne verkligen. I så fall är hon värd en ros för det — t.o.m. en röd sådan. Och om det är riktigt som det försports, så är utskottsmajoritetens ställning verkligen förbryllande. När har man tidigare varit med om att exempelvis samtliga socialdemokrater i ett utskott har gått emot sitt eget statsråd? Det är sannerligen märkeliga ting vi nu har fått uppleva, herr talman! Eller är det möjligen så, att man inom utskottet har ansett att någon skugga över huvud taget under inga förhållanden skall tillåtas falla över Caesars hustru, inte ens i ett fall som detta, där ju ”Caesars hustru” så att säga är Caesar själv. Alltnog, herr talman, utskottsmajoritetens betänkande är, när det gäller fördelningen av pengarna, säreget eget. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationen 2 i kulturutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! Under de två senaste åren har vi här i riksdagen diskuterat storleken av statens bidrag till idrottsorganisationernas lokala verksamhet, och vi har också diskuterat avvägningen av stödet mellan idrotten och övriga ideella ungdomsorganisationer. Meningarna har då varit delade, vilket man kan förstå eftersom ju olika intressen här gör sig gällande. Av allt att döma kommer vi också i år att få en ganska livlig debatt i denna fråga, när vi skall behandla statsverkspropositionen. Det skall emellertid här sägas att det inte råder några delade meningar om att idrottsrörelsen utför ett gott arbete i vårt samhälle. Men vad vi nu diskuterar är tilläggsanslag. Det är fråga om utgifter på tilläggsstat II för budgetåret 1972/73 till idrottens lokala verksamhet. Här föreslås i propositionen ett tilläggsanslag på 3,7 miljoner kronor, och det är detta tilläggsanslag som utskottet tillstyrker. Reservanterna har föreslagit betydligt högre belopp.

Reservanterna bakom reservationen 1a vill ha 4 miljoner mer än vad som föreslås i propositionen och tillstyrkts av utskottet. Förhållandet är ju det att riksdagens majoritet två år i rad har anslagit 13 miljoner kronor vartdera året som ett lokalt aktivitetsstöd inom idrottsorganisationerna. Men det har ansetts vara svårt att göra en riktig bedömning av hur mycket som dessa 13 miljoner kronor per år skulle kunna ge per timme i aktivitetsstöd, och riksdagen beslutade 1971 på utskottets förslag att justeringar i bidragsgivningen till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet skulle kunna göras. Bland de justeringsmöjligheter som då nämndes var anvisande av medel på tilläggsstat. Riksidrottsförbundet har kommenterat förslaget till tilläggsstat och noterat med tillfredsställelse att det föreslås ett extra bidrag på 3,7 miljoner kronor att retroaktivt tillföras verksamheten för 1971 73. Och föredragande statsrådet Odhnoff har i propositionen framhållit att ”de på grundval av riksdagens beslut utfärdade bestämmelserna medfört att bidraget per sammankomst nedsatts med vad som fordrats för att de sammanlagda anspråken på bidrag skulle kunna rymmas inom de anvisade medelsramarna”. Statsrådet erinrar också om att Sveriges riksidrottsförbund har skrivit till regeringen och pekat på de problem som har uppkommit och att Riksidrottsförbundet har hemställt om att ytterligare medel skulle anvisas för bidrag till den lokala verksamheten. Det är utifrån de uppgifter som statsrådet har erhållit beträffande utfallet i de olika organisationerna som statsrådet bedömt erforderligt ställa mer pengar till förfogande. Den summa som föreslagits i propositionen är 3,7 miljoner kronor. Riksidrottsförbundet har alltså haft framgång med sin skrivelse och har också i sina kommentarer till förslaget sagt att man med tillfredsställelse noterar att det i propositionen föreslås att den nämnda summan i efterhand skall tillföras verksamheten. När det sedan gäller reservationen 2 har ett antal reservanter framhållit att det blir svårt att fördela 1 miljon kronor till dem som bäst behöver få del av den miljonen.

Jag tror faktiskt att Riksidrottsförbundet klarar den uppgiften i samarbete med skolöverstyrelsen. Kan man inte klara den från Stockholms horisont får man väl införskaffa hjälp från distriktsorganisationerna. Där borde man ändå känna till vilka föreningar som har det mest besvärligt ekonomiskt. Vi har gång på gång hört talas om att det finns föreningar som har det svårt ekonomiskt. Då finns det väl anledning räkna med att man känner till vilka som har det allra svårast. Fru Ryding befarar att det blir de mest högljudda som kommer att få pengarna. Jag tror inte att det är så illa ställt. Den strävan man har inom idrotten att vara rättvis och söka göra det bästa för att skapa den glädje och den gemenskap man vill åstadkomma kommer nog att ta sig uttryck när medlen skall fördelas. När herr Nisser säger att det blir splittring och en massa gny så tror jag inte riktigt på detta. Man har nog inom idrottsrörelsen förståelse för att det i vissa föreningar blivit ändrade ekonomiska förhållanden genom att man inte fått ut så mycket som man från början hade beräknat. Man lade kanske också upp verksamheten litet för optimistiskt. Jag är därför, som jag sade, förvånad över att man inte kunnat motta också denna miljon utan erinran. Det kan väl inte sägas vara ett misstroende emot en organisation om den får ytterligare pengar att ge som stöd där det är mest angeläget. Jag skulle i stället vilja beteckna detta som att man visat organisationen ännu större förtroerde. Som jag tidigare sade är det här fråga om ett tilläggsanslag. Riksdagen har ju tidigare beslutat om ett visst anslagsbelopp. Sedan har man funnit att man borde justera beloppet genom att ge tilläggsanslag. Riksidrottsförbundet har haft framgång med sin skrivelse. När man sedan frågar varför man ger mindre för 1972 än man gav 1971 så är svaret att det hänger ihop med avvecklingen av det gamla systemet. Ordinarie redovisningsperiod för fritidsgrupperna var enligt det gamla systemet den 15 maj till den 15 december. Fram till den 15 maj 1971 redovisade fritidsgrupperna enligt det gamla systemet. Då begärde skolöverstyrelsen en slutredovisning inför systemets avveckling. Övergången till det nya bidragssystemet kom med dels de grupper vilkas verksamhet avslutades den 30 juni 1971, dels grupper som organisationerna inte redovisat för tidigare. Denna verksamhet går i vissa fall så långt tillbaka som till 1969. Det kan visserligen sägas att man fick pengarna i sin hand senare — hösten 1971. Men det är ett resonemang som Riksidrottsförbundet för och som man ju inte — såvitt jag känner till — har accepterat från departementets sida. Här har vidare frågats vad man svarar den idrottsledare som får mindre pengar för aktiviteter inom idrotten än vad man får i annan verksamhet för precis samma aktivitet. Ja, vad svarar man den som med glädje och för att finna gemenskap går ut och arbetar bland ungdomar och ger dem möjligheter att verka inom idrottsrörelsen? Man säger till honom eller henne: Det kan inte absolut garanteras att du får på öret, kanske inte ens på kronan, det du hoppas på att du skall få, men detta ger väl ändå så pass mycket för din del att du fortsätter. Den idrottsledare som är besjälad av en verklig vilja att hjälpa till, säger då att det gör han. Det är ungefär så resonemanget har gått och går ute i idrottsföreningarna. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Den fråga som vi nu har att behandla har varit föremål för många diskussioner både här i riksdagen och kanske ännu mer utanför det här huset. Kulturutskottet har alltid när vi haft den här frågan till behandling haft långa debatter, reservationer har varit fogade till dess betänkanden. Det har förkommit interpellationer och enkla frågor i ärendet här i riksdagen. Jag ber att få erinra om att senast i höstas var den här frågan föremål för en rätt lång debatt i riksdagen. Jag instämmer i den förmodan som kulturutskottets ordförande, herr Mattsson i Lane Herrestad, uttalade, nämligen att vi kommer att få en debatt även när det gäller nästa års anslag till det lokala aktivitetsstödet. Varför har det blivit så här? Varför är denna fråga så brännande, och varför förs det alltid långa debatter när denna anslagspost kommer upp till behandling? Jag är ledsen att behöva säga att den här situationen var tidigt förutsedd från oppositionens sida. Vi har hela tiden hävdat att det kommer att gå så här med detta anslag; det kommer inte att räcka till. Det kom så att säga snett från början genom att anslaget fördes upp som ett reservationsanslag. På grund av den ekonomiska situationen har vi fått acceptera detta, och på riksdagens bord ligger statsrådets förslag om ett tilläggsanslag, som vi nu har att behandla. Jag vill ta förslaget om ett tilläggsanslag som ett bevis på att vi från oppositionens sida har fått rätt och att vi tyvärr måste tackla frågan ur den synvinkeln att anslagen är för små. Den uppkomna situationen har tyvärr också på vissa håll tagits som intäkt för att man ifrågasätter värdet och halten av den ungdomsverksamhet som bedrivs ute i de lokala idrottsorganisationerna.

Det är förståeligt om stämningen är irriterad. Lägger man därtill att utfallet för idrottsorganisationerna innevarande år troligen blir ännu sämre än 1971/72, kan man mycket väl förstå den här irritationen.

När det gäller fördelningen av 1971/72 års anslag har jag i motionen 686 framhållit att riksdagen inte bör utfärda några direktiv för anslagets fördelning. Denna kan enligt min åsikt Riksidrottsförbundet sköta utan pekpinnar. Jag tycker man bör ge Riksidrottsförbundet detta förtroende; jag betvivlar inte alls att förbundet är kapabelt att komma med kloka förslag till fördelning av den här miljonen. Men vad jag för min del vill bespara Riksidrottsförbundet är det merarbete som absolut kommer att följa med detta, när förbundet, som det har sagts tidigare, bland över 7 000 idrottsföreningar skall plocka ut de som har de knalt ställt. Om då alla föreningarna är lika fattiga, blir den uppgiften ganska grannlaga och kan nog, såsom också herr Nisser var inne på, skapa misshälligheter inom idrottsrörelsen. Riksidrottsförbundet vill ju inte ha detta förtroende, utan förbundet har framhållit det torde vara riktigare att fördela bidraget enligt de generella regler som tidigare har gällt. Herr talman! När det gäller fördelningen ber jag således att få yrka bifall till reservationen 2 i kulturutskottets betänkande. Vidare vill jag helt kortfattat säga att jag förmodar att vi kommer att få ytterligare debatter om storleken av anslaget till de lokala ungdomsorganisationerna. Det anslag som här är föreslaget ser jag som en absolut förbättring i jämförelse med de belopp som från början ställdes till deras förfogande. För min del har jag inte yrkat på anslagshöjning i någon motion, men jag biträder som sagt helt reservationen 1 a, som jag tror innebär en riktig upptrappning av anslaget. Jag ber att få erinra om att det vid årets riksdag har väckts ett flertal motioner om ytterligare höjning av anslaget för nästkommande års verksamhet. Den summa som föreslås i reservationen 1 a tycker jag är en riktig plattform, varifrån man kan utgå för att försöka uppnå jämlikhet mellan olika ungdomsorganisationer.

Herr talman! Låt mig börja med att citera ett par meningar från ett brev som jag erhållit från en idrottsledare. Han skriver: ”Vi är med andra ord helt ruinerade. Vi har samlat räkningar på hög nu i ett års tid, men det går inte att fortsätta på det viset. Jag har nuförtiden som familjeförsörjare med två barn inte en möjlighet att lägga ned 5 000— 6 000 kronor om året efter skatt för att kunna hålla en idrottsförening i gång med vår stora verksamhet. Vi har 19 olika lag och driver dessutom en skolturnering med 115 lag och 1 100 skolungdomar under tiden oktober t.o.m. januari månad i år i 225 matcher. Allt detta är förlorat om ingenting görs och det fort. Vi torde inte vara den enda klubb i Sverige som kommer att drabbas så här den närmaste tiden.” Det är Åke Björck i Hageby BK, Norrköping, som skrivit dessa rader till mig. Han är säkerligen inte den ende idrottsledare som drabbas på det här sättet. Det är därför som ungdomsidrottens ekonomiska väl och ve i dag i hög grad står på spel då riksdagen nu diskuterar och om en stund beslutar i ett så angeläget ärende som det som behandlas i kulturutskottets betänkande nr 4 i anledning av proposition angående utgifter på tilläggsstat II. Ärendet gäller det lokala aktivitetsstödet för ungdomsverksamhet. Turerna i detta ärende har varit många. I höstas gick idrotten ut på bred front, och i klara ordalag deklarerade man sitt missnöje, vilket tog sig uttryck på olika sätt inte minst här i Stockholm. Här i riksdagen var vi flera stycken från oppositionen som interpellerade statsrådet Odhnoff om framtidsutsikterna för idrottsungdomen. Skolöverstyrelsen tillsatte utredningar som skulle göra utvärderingar och klargöra missförhållandena, och under tiden växte missnöjet ute hos idrottsklubbarna. Hos många av landets 14 000 idrottsföreningar blev det plötsligt ebb i kassan. Den tia, som ställts i utsikt för föreningarnas sammankomster, krympte till 6:22, medan organisationer utanför idrotten erhöll 9:56. Ungdomsledare inom idrotten tyckte det var meningslöst att jobba vidare, så olika som statsmakterna såg på socialt arbete i ungdomsvårdande syfte.

Nej, det handlar i vår största folkrörelse inte bara om att fostra flickor och pojkar till olympiska medaljörer — ibland blir de inte ens medelgoda utövare av motionssport — men de är i alla fall, och det är det viktigaste, sysselsatta under några år då föräldrar och skola ofta har svårt att inspirera tonåringar i den formbara åldern till en meningsfylld sysselsättning på fritiden. Jag tror vi har anledning att känna både glädje och tacksamhet så länge vi har denna skara av 100 000-tals ledare som kväll efter kväll, söndag efter söndag utan betalning offrar sin fritid på denna för vår ungdom så viktiga verksamhet. Det är möjligt att idrottens sociala betydelse som ungdomsfostrare inte kommer att avslöjas förrän den dagen då klubbarna inte längre klarar sin ekonomi med bingo, tomflaskor, pappersinsamlingar eller genom att anordna lotterier. Trots protester inte bara från idrottens ledare och organisationer stödjer ändå utskottsmajoriteten propositionens förslag, vilket innebär att orättvisorna mellan idrotten och övriga organisationer fortsätter. Budgetåret 1971/72 är det enda år som är slutredovisat och som därmed kan redovisa resultatet i kalla siffror. Som jag tidigare nämnt blev det 6:22 för idrotten och 9:56 för övriga organisationer. Huvudanslaget till idrotten har varit 13 miljoner kronor för såväl 1971 73. År 1971 72 innebär 16,7 miljoner. För innevarande budgetår föreslås i propositionen ett tillägg för idrottens del med 2,7 miljoner, vilket innebär sammanlagt för detta budgetår 15,7 miljoner. Det innebär att man sammanlagt för detta budgetår får 15,7 miljoner kronor vilket medför att diskrimineringen inte bara fortsätter utan att klyftorna kommer att öka ytterligare. I en motion som jag tillsammans med herr Olsson i Kil har väckt i detta ärende och som också har utmynnat i reservation pekar vi på dessa missförhållanden mellan olika typer av ungdomsarbete. Det räcker inte med att man uttalar sin uppskattning och säger sig värdera all verksamhet lika, man måste också från statsmakternas sida i handling visa att man betalar detta arbete lika. För att jämlikhet och jämställdhet skall kunna uppnås erfordras på tilläggsstat ett extra anslag på 9 miljoner kronor utöver vad statsrådet föreslår. I vår motion har vi inte gått så långt, men vi tycker det är rimligt att till en del kompensera det uteblivna beloppet och föreslår en höjning utöver statsrådets förslag med 4 miljoner kronor, vilket vi anser åtminstone är ett steg i rätt riktning. Betänkligt är också vad som anges i propositionen när det gäller fördelningen av den miljon som gäller budgetåret 197 1/72. I propositionen heter det: ”Fördelningen av de medel som beräknats för verksamhetsåret 1971/72 bör inte ske efter de generella reglerna utan efter en prioritering mellan de mest angelägna behoven i de lokala föreningarna. Fördelningen bör göras av skolöverstyrelsen efter förslag av Riksidrottsförbundet.” Det är ju både tekniskt och administrativt omöjligt att göra prioriteringar bland de över 7 000 föreningar som berörs. Nej, principen bör även i fortsättningen vara att uppdelningen sker generellt. Låt mig till sist, herr talman, säga att de heltidsanställda ungdomsledarna på våra ungdomsgårdar gör ett mycket fint jobb för den uppväxande ungdomen, men det kostar också samhället mycket pengar. Om vi skulle avlöna våra idrottsledare med bara en tia i timmen för det arbete de utför, skulle avlöningssumman stanna vid det nätta beloppet av 520 miljoner kronor. Är inte idrotten med detta för ögonen värd att få de 4 miljoner kronor som reservationen föreslår?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

Herr talman! Utöver det utskottets ordförande herr Mattsson i Lane-Herrestad redan har anfört vill jag bara stryka under några få saker i sammanhanget. Det brev från en idrottsledare som herr Rydén läste upp från talarstolen ligger helt i linje med det resonemang vi har fört inom utskottet beträffande anslaget på 1 miljon kronor för budgetåret 1971/72. Ingen behöver väl sticka under stol med att man från Riksidrottsförbundet vid de uppvaktningar som gjorts när vi besökt dess anläggningar har talat om den ekonomiska situationen och sagt att vissa organisationer genom den här fördelningsprincipen har hamnat i en ytterst prekär situation. Det tycker jag detta brev understryker.

Jag tycker nästan att de representanter som pratar så varmt för idrottsrörelsen ändå ger ett underkännande åt Riksidrottsförbundets förmåga att klara den uppgiften. Jag vill gärna understryka att hela resonemanget om den första miljonen bygger på Riksidrottsförbundets egna argument när de har träffat oss och med kraft framhållit att vissa föreningar har kommit ”i ekonomisk kläm”, som man har uttryckt det. Förbundet skall alltså få den här miljonen för detta ändamål. Då bör man inte vara alltför rädd för att Riksidrottsförbundet inte skall klara av den uppgiften och än mindre att det skall bli ett gny inom de olika organisationerna. Om man anser att det är en fråga om ren solidaritet att alla som har det svårt skall ha hjälp, så bör det gälla även idrottsorganisationerna. Man talar här om att det har uppstått missförstånd. Jag tror inte alls att det föreligger några missförstånd. Riksidrottsförbundet har, som herr Mattsson i Lane-Herrestad tidigare har sagt, varit till freds med att man har fått möjlighet till ett ytterligare anslag på tilläggsstat. Och det har vi från utskottets sida betraktat med tillfredsställelse med hänsyn till att vi själva gjort en formulering i ett tidigare betänkande, där vi omnämnt att de möjligheterna borde prövas. Man har alltså tillmötesgått oss på den punkten. Sedan skulle jag bara vilja säga till herr Nisser att det var närmast en liten felsägning när han sade att socialdemokraterna liksom skulle komma i en besvärlig situation i förhållande till statsrådet Odhnoff. Men det är ju inte bara socialdemokraterna utan även flera av centerpartiets ledamöter i utskottet som står bakom utskottets betänkande.

Vi har hälsat det föreliggande förslaget med tillfredsställelse, och vi har också tillstyrkt det. Jag skulle bara vilja markera att beträffande kommande anslag till ungdomsorganisationerna är det ingen anledning att nu ta upp någon diskussion om det. Den debatten får vi återkomma till. När det gäller den påtalade differensen mellan å ena sidan idrottsrörelsen och å andra sidan de övriga ideella organisationerna vill jag emellertid gärna erkänna att vi har det siffermaterialet. Vi skall dock vara på det klara med att de som arbetar både inom de ideella och inom de politiska organisationerna har helt andra utgångspunkter. De arbetar inte bara med idrotten utan är kanske främst inriktade på att skapa aktiviteter på det ideella område som ligger i linje med föreningens eller organisationens egen idéinriktning — politisk, nykterhetsorganisatorisk eller annan.

Då skulle man nog komma fram till den uppfattningen att de som fortfarande är mest diskriminerade — om vi skall använda det uttrycket — är de ideella ungdomsorganisationerna, som inte på långt när har samma förutsättningar att få ekonomiskt stöd som idrottsorganisationerna. Jag har velat göra denna kommentar därför att jag tycker att vi inte skall undervärdera de ideella organisationernas verksamhet. Jag vill också erinra om att fördelningen av anslagsbeloppet, med en särskild pott till de ideella organisationerna, skedde med tanke på att dessa inte skulle komma i kläm i förhållande till de stora idrottsorganisationerna med deras många medlemmar. Låt mig också till slut bara, herr talman, när man erinrar om de värdefulla insatser som de olika idrottsledarna utför gärna stryka under att det är ett värdefullt ideellt arbete. Det skall inte förnekas.

Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till kulturutskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill gärna instämma i vad herr Larsson i Vänersborg sist sade, nämligen att vi skall visa samma erkänsla åt alla organisationer som arbetar med ungdomsverksamhet. Vi har aldrig från idrottsrörelsen sagt att de organisationer som arbetar med annan ungdomsverksamhet skulle göra ett sämre jobb. Nej, tvärtom har vi sagt att all ungdomsverksamhet skall värderas lika men också att man då skall betala de olika verksamheterna lika. Anledningen till att jag begärde ordet var egentligen herr Larssons yttrande att det brev som jag citerade var beviset för att man borde använda den aktuella miljonen till de föreningar som bäst behövde pengarna. Ja, det är kanske ett vällovligt syfte. Jag vet inte hur mycket herr Larsson har arbetat inom idrottsrörelsen och om han skulle kunna åta sig den prioritering som det här då måste bli fråga om. Det är inte bara den som skrivit detta brev som har dessa bekymmer. Det finns 7 300 föreningar i landet som berörs av detta, och många av dem har ekonomiska svårigheter. I varje fall har Riksidrottsförbundet sagt till oss att förbundet inte kan sitta och välja ut dem som bäst behöver pengarna. Herr Larsson talade vidare om solidaritetsuppfattning. Skall man tala om solidaritetsuppfattningar, bör man naturligtvis se till att det blir jämställdhet och att inte skillnaden är över tre kronor mellan de olika grupperna. Precis som många andra talar herr Larsson när det gäller stödet till idrottsorganisationerna om hur mycket pengar idrotten ändå får och hur många miljoner som finns under jordbrukshuvudtiteln. Men av de pengar som går till ungdomsverksamhet inom idrotten är det endast de pengar som gäller det lokala aktivitetsstödet som går direkt till idrottsföreningarnas kassor.

Herr talman! Det pratas så mycket om idrotten, säger herr Larsson i Vänersborg, och vi skall inte undervärdera de andra organisationerna. Nej, det skall vi absolut inte göra, men i dag undervärderar samhället idrottsorganisationerna, närmare bestämt med 3 kronor 34 öre per sammankomst under budgetåret 1971/72. Det vill vi ändra på. Så vill jag säga något om fördelningen. Herr Larsson berättade att kulturutskottet varit ute och träffat folk från olika föreningar som beklagat sina svårigheter. Ge pengarna till dem, sade herr Larsson, det kan väl inte vara så svårt. Men det är så oerhört få föreningar som vi från utskottets sida har träffat under våra resor, och det är så oerhört många som behöver dessa extra bidrag. Hur skall man bland 7 300 föreningar kunna göra en rättvis fördelning? Herr Mattsson i Lane-Herrestad ansåg att med idrottens strävan att vara rättvis borde det inte innebära några problem. Men idrottens strävan att vara rättvis har kommit till uttryck i idrottsrörelsens bestämda mening att man skall fördela pengarna efter de tidigare generella reglerna. Det föreligger väl inga missförstånd när det gäller fördelningen av denna miljon, säger herr Larsson. Jag undrar om det inte gör det. Ring och fråga dem som ansvarar för denna verksamhet inom Riksidrottsförbundet — det har jag gjort och jag har fått besked. Jag vet inte om herr Larsson har fått något annat besked än jag har fått. Vidare hänvisar man till att det finns en rad andra bidrag som skall gå till idrottsrörelsen. Men nu gäller det att skilja på begreppen. Det finns bara ett bidrag som går till idrottsrörelsens lokala ungdomsverksamhet. Några andra statliga pengar utgår inte till denna verksamhet. Idrottens organisationsstöd under nionde huvudtiteln går t.ex. till utbildning av ledare, till allmän propaganda för idrott, till forskning och utveckling m.m. men inte till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. Anläggningsstödet under samma huvudtitel går till fritidsbåtsverksamhet, till Vänerns seglationsstyrelse, till sjösäkerhetsrådet, till Falsterbo kanal osv. Icke ett öre går till idrottens ungdomsverksamhet. Kommunernas anslag avser bl.a. småbåtshamnar, parkanläggningar, fritidsstugor och strövområden, och en mycket liten del går direkt till ungdomsverksamheten. Jag har just ett exemplar av Stockholms budget för 1973 här om någon är intresserad. Där kan man övertyga sig om vilken försvinnande liten del av det som kallas Anslag till idrotten som verkligen går till ungdomsverksamhet. Man kan fråga sig vad det tjänar till att bygga simhallar, idrottsplatser och sporthallar om man inte är beredd att se till att det finns verksamhet i dem. Det är just den verksamheten vi i dag diskuterar, och det är för den vi vill ha höjt anslag.
Herr talman! Jag vill bemöta både herr Mattsson i Lane-Herrestad och herr Larsson i Vänersborg när det gäller den här fördelningsprincipen. Den metod ni förordar skulle innebära ett förskräckligt arbete för Riksidrottsförbundet. Ponera att några tusen föreningar ansöker om bidrag. Efter vad jag kan förstå måste väl då föreningarna lämna in hela sin bokföring — i varje fall ingående och utgående balanskonton, vinstoch förlustkonton etc. Det måste innebära att Riksidrottsförbundet får göra en jättestor utredning för att över huvud taget kunna fördela de här pengarna riktigt. Ett sådant förfarande är opraktiskt, och det är mycket mer både rättvist och praktiskt att ha en generell tilldelning i detta fall.
Herr talman! Ett yttrande som fällts här finner jag mycket beklagligt, och det har gjort mig nedstämd på något sätt. Herr Rydén yttrade att ungdomsledarna, idrottsledarna, skulle anse att det var meningslöst att arbeta därför att de inte kunde få den tilltänkta tian i timmen. Lyckligtvis är det nu inte så ute bland den svenska ungdomen att det bara är för någon eller några få kronor i timmen som man söker göra en insats i ungdomsarbetet. Jag beklagar att det har varit möjligt att träffa dem som har resonerat på det sätt som herr Rydén gjorde. Vidare är det statistiskt bevisat att verksamheten inte har gått tillbaka. Sedan vill jag också säga att jag inte har dragit in jämförelsen mellan idrottsrörelsen och andra ideella organisationer därför att det är tilläggsanslaget till idrottsrörelsen som vi diskuterar. I min ungdom fann jag det inte vara något offer att arbeta bland ungdom, utan det var en stimulans av stora mått. Vi vet alla att man inte skall tala om att människor bara offrar sig, Det är många som gör stora insatser, och vi torde inte kunna klara ut vem som offrar sig mest — om det är ledarna i andra ideella organisationer eller i idrottsrörelsen.
Herr talman! När jag tog upp de allmänna synpunkterna och åberopade det brev som förekommit i debatten, gjorde jag det bl.a. därför att vi hade mött samma argument när vi träffade Riksidrottsförbundets ledare. De talade om för oss att det fanns vissa organisationer som hade kommit att ligga speciellt illa till. Jag betvivlar inte att deras uppgifter är riktiga. Men om man inte hade befunnit sig i den situationen inom Riksidrottsförbundet att man hade kunnat konstatera att vissa föreningar råkat i alldeles speciella svårigheter, varför poängterade man just för oss — vid en överläggning för att preparera oss för att vi skulle få större förståelse för deras intressen — att det fanns speciella organisationer som var hårt trängda? Dessa ledare borde annars som andra här i debatten ha framhållit att det är precis lika besvärligt för alla och att ingen har det svårare än den andre. Men de argumenten mötte vi inte. När jag sedan tog upp frågan om den allmänna satsningen på idrotten ville jag göra det för att få en allmän belysning, och jag tror inte att det hjälper att man drar fram vad man får över den ena eller andra huvudtiteln. Om vi ser efter hur mycket vi totalt offrar på idrottsrörelsen från samhällets sida, kan vi väl ändå vara så öppna och ärliga mot varandra att vi kan säga att de ideella organisationerna i det avseendet icke har en prioriterad ställning. När herr Olsson i Kil talar om att man visserligen bygger och ställer en fråga i anslutning till det, skulle jag kunna ställa motfrågan: Vad bygger man egentligen ute i samhället för de ideella organisationernas existens? Men det är egentligen inte det debatten gäller i dag. Jag har bara velat poängtera att också andra grupper behöver uppmärksamhet och stöd. Jag tror inte att det i detta sammanhang finns anledning att ytterligare förlänga debatten. Det är alldeles riktigt, som herr Mattsson i Lane Herrestad tidigare har konstaterat, att det endast är anslaget på tilläggsstaten som vi i dag diskuterar. Jag har fortfarande den uppfattningen att Riksidrottsförbundet mycket väl klarar uppgiften att rättvist fördela en miljon kronor efter eget bedömande och i samråd med skolöverstyrelsen.

Herr talman! Jag uttryckte mig nog inte riktigt så som herr Mattsson i Lane-Herrestad tycks ha uppfattat det, nämligen att ledarna slutar om de inte får betalt. Det har jag aldrig sagt. Jag tror att jag känner till idrotten lika bra som herr Mattsson, eftersom jag har jobbat inom idrotten i 24 år. Jag vet att inga idrottsledare i första hand siktar till att tjäna pengar på sin ledargärning — i så fall skulle vi nog ha mycket få idrottsledare inom ungdomsorganisationerna här i landet. Vad jag sade och menade var att idrottsledare kan tröttna på att jobba vidare därför att de tycker sig inte röna motsvarande uppskattning — enär deras insatser värderas annorlunda än andra ungdomsledares, eftersom olika anslag utgår till dem. Detta var vad jag sade, herr Mattsson. Och jag tror mig som sagt känna idrottsledarnas problem och inställning ganska väl och vet att det inte är för den ekonomiska vinningens skull de arbetar. Av intresse och för ungdomens skull ägnar de sina fritidskvällar och söndagar åt denna fostrande verksamhet bland ungdomen.
Herr talman! Vad herr Rydén sade var att ungdomsledarna ansåg det meningslöst att arbeta. Det var från den utgångspunkten jag höll mitt anförande. Om herr Rydén fällde det yttrandet i stridens hetta och nu inte finner det relevant utan vill mildra det, är det bara bra.

Herr talman! Herr Mattsson i Lane-Herrestad och herr Larsson i Vänersborg har redan klart och uttömmande bemött motionärerna. Det är egentligen bara på en punkt som jag skulle vilja ta upp diskussionen här. När det gäller aktivitetsstödet i stort får vi återkomma i samband med statsverkspropositionen. Jag noterar med glädje att alla tycks ha accepterat det anslag på 1 miljon kronor på tilläggsstat som föreslås för budgetåret 1971/72. Det har väl skett i medvetandet om att det är unikt att man ger anslag för ett redan tilländalupet budgetår. Men det har beträffande detta anslag blossat upp en diskussion om missförstånd, och det är i denna diskussion jag skulle vilja ge mig in. Herr Nisser är inne på att det har skett ett beklagligt missförstånd beträffande medlens fördelning och att detta också skulle ha medgivits — från vilket håll är mig inte bekant, men det kanske herr Nisser känner till. Det är riktigt som herr Nisser säger att det från departementets synpunkt naturligtvis kan gå mycket bra att fördela medlen efter de generella regler som finns för aktivitetsstödets fördelning.

Det behöver här inte vara fråga om att singla ut enstaka föreningar, utan det gäller att ge utrymme för önskemål som tidigare har förts fram och att kunna tillgodose synpunkter som har varit angelägna inte minst för Riksidrottsförbundet. RF har i uppvaktningar för mig kraftigt understrukit dels behovet av anslag för föregående budgetår, dels att vissa föreningar — man pekade särskilt på de små idrottsföreningarna — har haft svårigheter.

Dessa 3 procent utgörs av stora föreningar, för vilka det lokala aktivitetsstödet är av mera begränsad betydelse. Jag har diskuterat anslagsuppläggningen med Riksidrottsförbundet, och på grundval av det stora förtroende som jag känner för RF och dess möjligheter att tillgodose de mest angelägna behoven har den här skrivningen, som nu finns i propositionen, kommit till. Det är inte tal om några pekpinnar, det är tal om förtroende för organisationer, som herr Mattsson i Lane-Herrestad redan har understrukit. Jag har varit överens med ansvariga personer inom Riksidrottsförbundet om uppläggningen, och jag har också i efterhand fått bekräftat att detta har varit fallet. Det missförstånd som herr Nisser talar om kan möjligen röra sig om att man på RF har uppfattat skrivningarna så, att man skulle tvingas gå igenom 7 300 klubbar och hantera var och en av dem individuellt. Det finns ingen anledning att läsa ut något sådant ur propositionen. Det har jag också klargjort för RF, och jag har hänvisat till de särskilda behov som RF vid uppvaktning självt har tryckt på. Med detta har man förklarat sig nöjd.

Herr talman! Statsrådet Odhnoff är glad över att man är ense om att det är bra att det blir ett tilläggsanslag — det är ju ändå något. Jag vill till sist i den här debatten än en gång påpeka att det viktiga är att med ett tillskott av den blygsamma storleken kommer ändå klyftan mellan idrottsorganisationerna och övriga organisationer inte att minska, utan klyftan kommer att vidgas. Ökningen av orättvisan dämpas litet grand, det är sant, men snedvridningen ökar ändå, och det kan inte vi acceptera. Det minsta man kan begära är en minskning av orättvisan eller — för att använda den målsättning som socialdemokratin brukar vilja bekänna sig till — ökad jämlikhet. Det är vad det är fråga om, och det är vad vi vill. Skillnaden är att för vår del gäller det inte så mycket läpparnas bekännelse, utan det gäller praktisk handling.

Herr talman! När kulturutskottet härförleden behandlade en motion av herrar Krönmark och Brundin uppstod en både intressant och rätt animerad diskussion. Motionen i fråga behandlade den nya arbetsordning för Sveriges Radio som dess styrelse låtit utarbeta och tillsänt utbildningsdepartementet. Styrelsen för Sveriges Radio vill därmed få Kungl. Maj:ts åsikt om huruvida det nya förslaget till arbetsordning principiellt i vissa delar strider mot den gamla ordningen, av riksdagen 1966 antagen och beslutad. I korthet kan anföras att huvudsyftet med det nya förslaget är att i viss mån koncentrera beslutsfattandet till styrelsen och dess ordförande samt till radiochefen. Men då blir det onekligen så, att bl.a. programenhetschefernas befogenheter inskränks och kommer i kläm, vilket naturligt nog har påtalats av programcheferna men också av Sveriges Radios tjänstemannaklubb i olika skrivelser. Om det nya förslaget innebär en viss kritik mot exempelvis programenhetschefernas goda omdöme eller ej låter jag vara osagt. Det faktum kvarstår dock att man här kan hamna i en situation, där det kan resas betänkligheter mot att principen i den gamla förordningen av år 1966 angående programenheternas relativt fria ställning naggas i kanten. Detta har man varit medveten om inom Sveriges Radios styrelse, och det är därför man till Kungl. Maj:t har ingivit sitt förslag för att få hela saken underkastad en granskning och att erhålla bemyndigande att genomföra den nya organisationsplanen. Här kommer emellertid den principiella och mycket intressanta frågeställningen in som behandlas i motionen 1238 år 1973: Är det Kungl. Maj:t som suveränt skall avgöra denna fråga, eller är det riksdagen? Som nämnts beslutade riksdagen 1966 om en arbetsordning. Skall nu ett förslag till delvis ny arbetsordning för Sveriges Radio antas eller omändras eller förkastas, så vore det väl rimligt att riksdagen vid detta andra tillfälle fick ha ett ord med i laget. Det gäller ju en förändring Inom utskottet är man emellertid av den åsikten att man helt — kanske trosvisst och oskuldsfullt — kan överlämna detta ärende åt regeringen, som väl vet att med ansvar och nit avgöra sådana här principiella frågor. Men vem kan garantera att regeringens åsikt, huruvida det nya avtalet i vissa avseenden principiellt skiljer sig eller inte skiljer sig från det gamla, är i överensstämmelse med kammarens ledamöters? Om det är något som en riksdag bör behandla och avgöra så är det väl huruvida en fråga är principiell och — om man så finner — hur denna princip bör utformas. Man har också inom kulturutskottet övervägt innebörden av motionsyrkandet ur konstitutionell synvinkel. Det kan i och för sig vara riktigt. Men man frågar sig dock omedelbart : Skall konstitutionsutskottet avgöra frågors principiella eller icke principiella art? Även det är i så fall, herr talman, en fråga av sådan principiell räckvidd att den borde bevakas av kammarens argusögon och prövas av riksdagen. Då frågan om den nya arbetsordningen för Sveriges Radio är viktig, borde riksdagen få pröva och avgöra densamma. Herr talman! Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till den reservation som fogats till kulturutskottets betänkande nr 5.

Herr talman! I tidigare radiodebatter i denna kammare har påtalats att det finns en påtaglig brist på kontakt och dialog när det gäller Sveriges Radios problem och arbetsförhållanden. Som alla aktiebolagsstyrelser arbetar också Sveriges Radios styrelse med slutna överläggningar, och inte ens protokollen är offentliga. Nu har emellertid allmänheten för en gångs skull fått inblick i Sveriges Radios styrelses arbete genom att styrelsen har sänt över ett beslut till regeringen för att få det prövat. Det är ett mycket intressant beslut. Först och främst är det försett med två särskilda yttranden, som inte enbart har karaktären av brasklappar.

Där riktar hon kritik mot att personalen inte har haft reella möjligheter att av tidsmässiga skäl ta ställning till och ge sina synpunkter på arbetsordningen, och hon finner att hon inte kan tillstyrka arbetsordningen i föreliggande skick. Därutöver redovisar Sveriges Radios styrelse en promemoria på åtta sidor, som samtliga programchefer har undertecknat och som likaledes närmast har karaktären av ren reservation till styrelsebeslutet, med ganska amper kritik mot den nu föreslagna arbetsordningen. Man säger t.ex. att de anförda riktlinjerna har beaktats i så ringa utsträckning att ett förverkligande av förslaget skulle strida mot statsmakternas beslut 1966. Man fortsätter: Det vore anmärkningsvärt om denna kulturpolitiskt motiverade organisation skulle överses utan att orsakerna därtill öppet redovisas. Man slutar med att säga att det är angeläget att det av styrelsen förordade förslaget till ny arbetsordning i dess helhet inges till Kungl. Maj:t, så att det är möjligt för alla att bilda sig en uppfattning om avvikelsernas omfattning.

De kan leda till motstridiga tolkningar och ständiga schismer på olika nivåer i det dagliga arbetet inom Sveriges Radio.” Det hade givetvis varit önskvärt att den här diskussionen hade kommit i gång innan styrelsen hade fattat sitt beslut. I pressen har frågan diskuterats mycket livligt de senaste veckorna, men det är ju så dags när styrelsen just har behandlat och i realiteten avgjort ärendet. Man kan fråga sig vilka motiven är till den nya arbetsordningen. Ja, programcheferna antyder att motiven inte öppet har redovisats, och det är verkligen en mycket intressant invändning. Det är väl annars uppenbart att den växande kritiken mot Sveriges Radios programpolitik har inverkat, känslan hos styrelsen av att något slags åtgärd krävs för att råda bot på de missförhållanden som har påtalats. Nu gäller ju diskussionen i kammaren i dag närmast frågan om huruvida riksdagen skulle ha haft möjlighet att uttala sig i detta ärende. Jag skall inte yttra mig i den frågan utan mera knyta de här allmänna reflexionerna till förslaget till ny arbetsordning, som både principiellt och praktiskt är av mycket stort intresse. Den arbetsordning som Sveriges Radio nu föreslår skall komma att gälla går tillbaka på översynsutredningen, som inte redovisar några större strukturella förändringar annat än att man föreslår en internrevisionsavdelning på 15—20 personer, som skall förstärka den gemensamma administrationen. Och så har man då föreslagit att man skall centralisera beslutsprocesserna i ett läge då en väsentlig del av kritiken har gällt just att man har haft alltför mycket av centralisering och att den decentralisering som statsmakterna förutsatte 1966 aldrig på allvar har kommit till stånd. Det är klart att det finns ett direkt samband mellan bristerna i programutbudet och Sveriges Radios organisatoriska struktur, och styrelsen har säkert varit medveten om det. Men jag undrar om det finns någon i styrelsen som har en illusion av att man verkligen skulle ha löst de problem som man har att brottas med genom det förslag till ny arbetsordning som man har antagit. Tydligen har man också i styrelsen haft på känn att det har varit något galet med det hela. Därför har man gjort något så pass ovanligt som att underställa sitt beslut Kungl. Maj:t. Nu skall alltså regeringen ta ställning till detta delikata ärende. Gissningsvis kan man behandla det på tre olika sätt: man kan säga ja till den här framställningen, man kan säga nej till den eller också kan man säga att regeringen inte har någon anledning att yttra sig över ärendet, utan att det ankommer på Sveriges Radios styrelse själv att fatta beslut i en fråga som denna. En gissning från min sida är att man kommer att säga nej till styrelsens framställning. Man är naturligtvis i den obehagliga positionen att man skall välja vem man skall desavuera — Sveriges Radios styrelse eller programcheferna och producenterna. Det är verkligen en kalk som jag förstår att regeringens ledamöter önskar skulle gå ifrån dem. Jag har velat anföra detta bara för att påvisa att vi är i ett väldigt underligt debattläge för närvarande när det gäller Sveriges Radio. Det hade varit påkallat att få en offentlig, ansvarig diskussion om bl.a. detta förslag till ny arbetsordning. Det har man nu lyckats undvika. Sveriges Radios styrelse hade haft en möjlighet att öppna en diskussion om detta innan man fattade beslut i ärendet. Nu fattar man beslut, och sedan går man till regeringen och ber att få en sanktion på detta. Riksdagen har ingen möjlighet att uttala sig om det. Programchefer, producenter och övriga anställda känner sig allmänt överspelade. Det kan väl rimligtvis ändå inte vara på detta sätt som så viktiga frågor skall handläggas.

Herr talman! Jag kan gärna instämma med herr Wikström när han säger att vi är i en underlig debattsits. Kulturrådet har i varje fall inte tagit ställning till om radiostyrelsens beslut står i överensstämmelse med de riktlinjer som statsmakterna fastställde år 1966, och det har heller ingen begärt. Men reservanterna vill att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall hemställa att den nya arbetsordning för Sveriges Radio som dess styrelse antagit av Kungl. Maj:t underställs riksdagens prövning. Det finns ju ett avtal mellan staten och Sveriges Radio där det heter att om det finns skäl att anta att bolaget brutit mot detta avtal äger Kungl. Maj:t påkalla utredning i frågan genom utredningsmän vilka utses enligt lagen om skiljemän. Om utredningen ger anledning till det äger Kungl. Maj:t uppsäga avtalet. Skulle det bli tvist om tolkningen eller tillämpningen i avtalet skall tvisten avgöras genom skiljemannaförfarande enligt lagen om skiljemän. Vi är emellertid i den situationen att denna fråga något diskuterats i förra veckan. Utbildningsministern har svarat på en fråga av fru Ryding. Hon frågade om det nya förslaget till arbetsordning som antagits av styrelsen för Sveriges Radio är förenligt med 1966 års riksdagsbeslut om arbetsfördelningen. Hon fick till svar att innan den beredning av ärendet som pågår inom departementet är klar är utbildningsministern inte beredd att uttala sig i frågan. Man förbereder alltså den här frågan och läser beslutet som Sveriges Radios styrelse har fattat. Nu har radiostyrelsen — som här sagts — överlämnat det aktuella ärendet till regeringen för prövning och man har gjort det trots att styrelsen anser att beslutet står i överensstämmelse med de riktlinjer som getts av statsmakterna. Sveriges Radios styrelse har ändå funnit att det kan vara välbetänkt att underställa regeringen det här beslutet för bedömning. Man har ansett att det också kan bedömas annorlunda än radiostyrelsen gjort. Kulturutskottet är på det klara med att något beslut som innebär avsteg från 1966 års riktlinjer inte kan fattas av regeringen utan riksdagens hörande. Det har vi skrivit i vårt betänkande, och därom torde både utskottsmajoriteten och reservanterna vara eniga. Av det svar som utbildningsministern lämnade i förra veckan i den debatt jag nyss nämnde har jag fått den uppfattningen att även han har samma mening som utskottsmajoriteten. Jag förmodar att den debatten lästs i protokollet, om den inte avlyssnats här i kammaren. Utan anmaning har jag inte för avsikt att här läsa innantill ur snabbprotokollet. Jag har bara att säga att vi i utskottet är på det klara med att något beslut som innebär avsteg från 1966 års riktlinjer inte kan fattas av regeringen utan riksdagens hörande. Jag ber att få yrka bifall till kulturutskottets hemställan.

Fru talman! Herr Fiskesjö har frågat mig om vilka åtgärder regeringen planerar vidtaga inför 1973 års val för att möjliggöra röstavlämning vid beskickning och konsulat för de svenskar som vistas i Schweiz. Orsaken till att röstmottagning ej ägt rum vid svensk utlandsmyndighet i Schweiz sedan 1956 har som bekant varit att enligt schweiziska regeringens uppfattning en valförrättning, organiserad av utländsk stat på schweiziskt territorium, utgör en kränkning av Schweiz suveränitet. Enligt vad utrikesdepartementet fått bekräftat har den schweiziska regeringen fortfarande denna uppfattning. För att underlätta för röstberättigade svenska medborgare i Schweiz att utöva sin rösträtt har röstmottagning vid tidigare val emellertid anordnats vid svenska konsulat i kringliggande länder nära gränsen till Schweiz. Vidare har särskild röstmottagning under två dagar anordnats på ort i norra Italien. Avsikten är att också inför årets val tillämpa samma ordning. Jag vill tillägga att när det däremot gäller ansökan om upptagande i särskild röstlängd har ambassaden i Bern och tre av våra konsulat i Schweiz kunnat utses att tillhandahålla ansökningsformulär och att utfärda för ansökan erforderligt intyg om innehav av giltigt pass.

Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Det är knapphändigt hållet och berör inte direkt de svenska ansträngningarna att få schweizarna att ändra ståndpunkt i den här frågan. De argument som framförts för den schweiziska ståndpunkten verkar inte särskilt övertygande. Man är tydligen ängslig för att de schweiziska dalarna skulle genljuda av de svenska partiernas valpropaganda om man tillgodosåg de svenska önskemålen. Men vad det gäller är ju något så oförargligt och stillsamt som att tillåta att svenskar, som vistas i Schweiz över valet, t.ex. på grund av arbete inom internationella organisationer, får avlämna sina röster på svensk beskickning och svenska konsulat i landet. Det har ju hos oss varit en allmän strävan att så långt möjligt undanröja formella och praktiska hinder för röstberättigade att utöva sin rösträtt. Ett led i denna strävan har varit att röstmottagning sedan lång tid tillbaka anordnats vid ett stort antal svenska beskickningar och konsulat runt om i världen. Och det har tydligen gått bra även i stater som annars inte visar någon större förståelse för den demokratiska beslutsprocessen. Röstning hos utlandsmyndighet är direkt reglerad i vår vallag, och så sent som i höstas uttalade föredragande statsråd i motivtexten i propositionen om ny vallag att ”som huvudregel bör gälla att röstning skall kunna ske hos utlandsmyndighet vid alla slag av val”. Men schweizarna har alltså ansett sig kunna förbjuda svensk röstmottagning i landet ända sedan 1957. Svenska väljare i Schweiz tvingas bege sig till Liechtenstein, Frankrike och Italien om de skall kunna utöva sin rösträtt. Den schweiziska ståndpunkten i den här frågan är mycket märklig, och jag tycker att det borde vara möjligt att få de schweiziska myndigheterna att inse detta. Även ur folkrättslig synpunkt förefaller den schweiziska hållningen egendomlig. Svenskar i landet får besöka våra utlandsmyndigheter där i allehanda ärenden. Men avlämna sina röster får de inte.
Fru talman! Det fanns i herr Fiskesjös inlägg en insinuant ton, antydande att frånvaron av möjligheter för svenska röstberättigade medborgare i Schweiz att utöva sin rösträtt skulle ha sin grund i ett ointresse hos den svenska regeringen och att det inte kunde finnas några seriösa invändningar från schweiziskt håll mot att bevilja denna rättighet, som för oss är naturlig. Herr Fiskesjö säger att det väl ändå inte kan vara någon risk för att en svensk valkampanj skall genljuda i Schweiz” dalar. Jag tycker att herr Fiskesjö hade kunnat bespara sig den insinuationen och i stället kunde ha tänkt sig in i det schweiziska läget. Den schweiziska regeringen hyser självfallet inte någon oro för omedelbara följder av att svenskar utövar sin rösträtt i Schweiz, utan den schweiziska inställningen har självfallet samband med — och det tycker jag att herr Fiskesjö borde ha kunnat begripa — att Schweiz är fyllt av hundratusentals gästarbetare. Det betyder alltså att schweizarna icke kan betrakta denna fråga som enbart ett schweiziskt-svenskt problem. Det är ett problem av mycket större betydelse för dem. Detta är anledningen till det berörda förhållandet. Inför varje val tar vi upp frågan från svenskt håll, och vi har gjort det också i år. Vi har då konstaterat att den schweiziska inställningen kvarstår orörlig. I det läget anpassar vi oss — vilket vi måste göra — till detta och vidtar alla de praktiska åtgärder som är möjliga för att underlätta för svenska medborgare som är bosatta i Schweiz att utöva sin rösträtt.
Fru talman! Jag kan inte inse att jag hade någon insinuant ton i mitt anförande. Jag påpekade att jag tyckte att de omständigheter som jag hade tagit upp var märkliga, och det vidhåller jag. Det kan ju inte finnas några speciella skäl för just Schweiz att vägra svenskar att där utöva sin rösträtt. I andra länder, där vi har möjlighet till röstning, har man inte funnit det förenat med några speciella svårigheter. Det är inte bara i Schweiz som man har gott om utlänningar. Det har man litet varstans i andra länder, där röstmottagning förekommer vid våra beskickningar och konsulat.

Fru talman! Herr Israelsson har frågat handelsministern hur han bedömer frångåendet av den statliga bojkottlinjen i fråga om import av sydafrikanska viner och spritdrycker. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Styrelsen för Aktiebolaget Vin— & spritcentralen har genom beslut i april 1972 medgett att inköp åter sker av vissa sydafrikanska viner och spritdrycker för att tillfredsställa efterfrågan från allmänheten. Bolagsstyrelserna i den statliga förvaltningen har att självständigt handlägga frågor som har med löpande verksamhet att göra, således också den fråga som herr Israelsson berört. Regeringen har accepterat denna regel i det berörda fallet.
Fru talman! Finansministern hänvisar till att det statliga bolaget har att självt ta ställning, och jag vill i det intolka att finansministern och regeringen alltså med instämmande ser på vad som har skett. Att svenska folket skulle efterfråga sydafrikanska viner betvivlar jag också. Det har gått bra åtskilliga år hittills utan dessa viner. Jag vill samtidigt som jag tackar finansministern för svaret på min enkla fråga göra mig till talesman för dem som har en annan mening i detta avseende än vad finansministern och regeringen tycks ha. Att man så länge väntade med att bryta den faktiska blockaden av sydafrikanska viner anser jag i stället talar för att man inte heller gör det i dagens läge, då solidariteten med också andra folk än de i Indokina börjar få det lättare att hävda sig opinionsmässigt och då de färgades kamp mot rasåtskillnad och förtryck i Sydafrika på sistone har ökat. att minska kronans beroende av USA dollarn Sverige har — bl.a. på grund av att regeringen så småningom kommit att inta en klar och positiv hållning till Vietnams kämpande folk — skaffat sig ett gott rykte bland befrielserörelserna världen över. Är det då inte betydelsefullt, herr finansminister, att Sverige försöker bibehålla och helst förbättra detta anseende ute i världen? Sverige kan kanske inte fylla funktionen som världens samvete men borde kunna vara ett föregångsland i fråga om solidaritet med den färgade folkmajoriteten i Sydafrika. Ett led i denna solidaritet är just en markering i fråga om det statliga monopolets inköpspolitik. I detta fall kan man inte heller skylla på konkurrenshänsyn, eftersom det statliga bolaget inte är utsatt för konkurrens. Det har ibland hävdats att det inte är möjligt att uppehålla en bojkott under lång tid. KF gav t.ex. upp bojkotten av sydamerikansk frukt 1970, efter åtta år. Vid det tillfället protesterade regeringspartiets ungdomsförbund, om jag inte minns fel. Om jag nu intar samma hållning till Vin & spritcentralens inköpspolitik visavi Sydafrika, anser då finansministern att jag och de som har samma mening som jag har är ”förunderliga figurer”, eller skulle det kunna tänkas att regeringen medverkar till en återgång i fråga om monopolets inköpspolitik?

Fru talman! Herr Hermansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att minska kronans beroende av USA-dollarn. Låt mig först säga att en fråga av detta slag inte nöjaktigt går att besvara inom ramen för institutet enkla frågor. Problemet med dollarns roll i det internationella valutasystemet inskränker sig självfallet inte till dess betydelse för kronan. En förändring av dollarns roll måste sökas genom internationella förhandlingar och överenskommelser. Jag vill erinra om att den svenska regeringen senast vid internationella valutafondens årsmöte 1972 har givit uttryck för uppfattningen att reservvalutor, dvs. främst dollarn, bör spela en minskande roll i ett reformerat internationellt valutasystem och att framtida ökningar av internationell likviditet bör baseras på internationellt tillkomna och reglerade reservtillgångar.

Fru talman! Den svenska kronans beroende av USA-dollarn framträder ju för allmänheten framför allt i krissituationer, men det handlar här om ett långvarigt och fast beroende som i betydande grad påverkar Sveriges ekonomi och politik. Det här är ingen teknisk fråga. Den har betydelse för priserna, för hyrorna, för lönerna, för folkets levnadsstandard. Den svenska kronans beroende av USA-dollarn avhänger av en rad omständigheter. Det avgörande är givetvis att Sverige är en del av det kapitalistiska system där USA alltjämt är den starkaste makten. För att slutgiltigt bryta den svenska ekonomins beroende av dollarimperialismen är det nödvändigt att skapa ett läge där Sverige som en socialistisk stat ingår i ett samarbete mellan likaberättigade socialistiska stater. Men en rad åtgärder kan och måste vidtas på vägen dit. Även med nuvarande ekonomiska system i Sverige är det möjligt att föra en politik som minskar beroendet av USA-dollarn. En sådan viktig åtgärd är en betydande absolut och relativ ökning av den svenska handeln med de socialistiska staterna och med u-länderna. Sveriges utrikeshandel är nu helt dominerad av förbindelserna med kapitalistiska stater och riskerar att ännu mera bli detta genom avtalet med EEC och övriga delar av den västeuropeiska gemenskapen. Sverige måste också verka för ett annat internationellt valutasystem, som avsätter USA-dollarn som internationell reservvaluta. USA:s ledande kretsar har utnyttjat detta monopol på ett hänsynslöst sätt för egna intressen. De har använt sedelpressarna för att finansiera det smutsiga anfallskriget mot Indokinas folk. De har tryckt nya sedlar för miljarder dollar för att underlätta för de stora amerikanska trusterna att köpa upp företag utomlands, även i Sverige. Framför allt drabbar emellertid det nuvarande valutasystemet med dess ständiga kriser u-länderna och deras folk. Den svenska arbetarrörelsen måste tillsammans med arbetarklassen i andra länder ta upp en hård kamp mot de s.k. multinationella företagen, som utnyttjar USA-dollarns ställning för att öka sin makt och för att göra profiter genom valutaspekulation, som de har gjort i den senaste krisen. Sverige måste upphöra att stödja USA-dollarn som landet har gjort genom sina stora stödköp av dollar och genom att nästan helt ha USA-dollar i sin reserv av utländska valutor. Kan finansministern förklara varför valutareserven är så ensidigt sammansatt av USA-dollar? Varför har den inte en mera blandad sammansättning? Fru talman! Jag tackar för svaret.
Fru talman! Jag fick en känsla av att herr Hermansson med sitt inlägg ville ha något slags förövning till den handelspolitiska och utrikespolitiska debatt som riksdagen så småningom skall ha. Som jag sade i mitt svar är knappast institutet enkla frågor med dess begränsade inlägg lämpligt för någon allmän utläggning i dessa frågor. Jag vill emellertid korrigera herr Hermansson på en punkt, nämligen när han talade om den svenska kronans beroende av dollarn. Kronan är beroende av valutorna i alla de länder där man har konvertibilitet i sin internationella handel, och med sådana länder har Sverige 85 procent av sin utrikeshandel. Var och en av dessa valutor är i sin tur beroende av dollarn. Det går följaktligen inte att bryta ut den svenska kronan så länge vi betraktar det som en fördel att den är utväxlingsbar i omvärlden. Denna fråga kan bara lösas på ett sätt, och det är genom att gradvis att minska kronans beroende av USA dollarn förminska denna speciella valutas internationella ställning via utbyte mot något annat slag av internationellt godtagbar valuta.

Fru talman! Den nuvarande valutakrisen är ingen tillfällighet. Den är en följd av det internationella valutasystemet, av bindningen till dollarn och av att USA:s dominerande ställning bland de rika imperialistiska staterna delvis börjat undergrävas. Men de svenska myndigheternas hållning verkar fullständigt resignerad. Riksbankschefen har enligt tidningsreferat uttalat: ”Vi kommer att få leva med kriserna. Det är bara att konstatera att dollarn är reservvaluta och inrätta sig därefter.” Finansministern hade en mera optimistisk inställning och sade att man borde göra någonting för att söka skapa ett annat internationellt valutasystem. Men Sveriges riksbank har, förefaller det mig, inrättat sig mycket väl på det resignerade sätt som riksbankschefen har givit uttryck för, så väl t.o.m. att Sverige näst efter Västtyskland är det land som under den senaste tiden har stödköpt det största antalet dollar i förhållande till den egna ekonomin. Under dagarna kring den 15 februari upphandlade Sverige dollar för 1 miljard kronor. Till följd av USA:s devalvering har dessa redan minskat i värde med mellan 50 och 100 miljoner kronor beroende på med vilken valuta man jämför. Hela valutareserven har ju minskat i värde med närmare 500 miljoner kronor jämfört med de valutor som inte devalverats. Regeringen har ställt Sverige i den positionen att vi är beroende av dollarn. Regeringen agerar sedan utifrån denna position för att stödja dollarn. Det är naturligtvis en viss konsekvens i den felaktiga politiken, men den är trots allt felaktig.
Fru talman! Jag skall svara herr Hermansson på en fråga, som han ställde i sitt första inlägg och som jag förbigick. Han frågade varför vi har en så stor andel av dollar i vår valutareserv. Ja, det beror helt enkelt på den ställning dollarn har som internationell valuta i den internationella handeln. Kontrakten görs i dollar, sjöfarten likvideras i dollar osv., och med denna starka ställning är det ganska naturligt att även den svenska valutareserven har haft sitt stora inslag av dollar. Tidigare hade pundet samma ställning, men så småningom betraktades pundet som en mera osäker valuta. Dollarn övertog reservvalutans funktion. I den gamla riksdagen fanns det en högerriksdagsman som hette Henrik Åkerlund; han anklagade mig ständigt för att vi inte hade mera av guld i valutareserven och mindre av dollar. Jag brukade svara honom — om det nu är någon nyhet för herr Hermansson — att guldet ligger där det ligger och ger ingen avkastning; valutareserven i dollar ger sin ränteavkastning. Det är i denna bedömning man också har avvägt sammansättningen. Så frågar herr Hermansson: Varför stödköper vi? Jo, det är helt enkelt därför att vi har accepterat den internationella valutaordningen som den fastställdes på ett möte i Washington den 18 december 1971. Att vi råkar vara en nation som fick stödköpa förhållandevis mycket berodde helt enkelt på att man internationellt har ett så bastant förtroende för den svenska kronan, att när man ville göra sig av med dollarn var det den tyska marken och den svenska kronan som var åtråvärda.

Fru talman! Sveriges beroende av USA-dollarn framgår av en rad omständigheter: 4. Att exportkontrakten ofta skrivs i dollar som en följd av den första punkten, 6. De stora stödköp av USA-dollar som man förpliktat sig till. Finansministern säger nu att vi är beroende av alla valutor och att kronan inte kan brytas ut ur systemet. Men jag kan inte förstå att han här framlagt någon avgörande argumentering för att praktiskt taget hela valutareserven, innehavet av främmande valutor, måste bestå av dollar. Det har också visat sig att en rad svenska företag gjort stora förluster — påstår de själva — under den senaste tiden därför att de tecknat kontrakt just i dollar i stället för i pund eller i kronor, vilket hade varit möjligt. Det finns alltså här ett sammanhang som jag menar att det är nödvändigt att bryta, där det går att komma framåt och där en mera varierad sammansättning av valutareserven faktiskt skulle kunna vara att föredra.
Fru talman! Det finns vissa inslag i detta problem, säger herr Hermansson, som han inte kan förstå. Jag har full förståelse för att herr Hermansson inte förstår dem, för det här är en ganska ovanlig och snårig verksamhet när man börjar tränga in den. Men eftersom jag faktiskt inte har möjlighet att utveckla detta förrän fru talmannen på ett älskvärt sätt avbryter mig genom att slå med klubban, föreslår jag herr Hermansson att vi återkommer längre fram, när vi har tid på oss att ventilera frågan — den är intressant och värd att ventilera.
Fru talman! Jag kan helt instämma i finansministerns senast uttryckta önskemål. Den tid man får under en frågestund är alldeles för kort för att utförligt penetrera dessa frågor. Anledningen till att jag trots detta har framställt en enkel fråga till finansministern är att jag tycker det är felaktigt att en så stor valutakris skall passera och att Sverige skall genomföra devalvering av sin valuta utan att riksdagen inom en kort tid därefter får tillfälle att debattera detta spörsmål. Det är trots allt en angelägenhet som berör hela svenska folket och som riksdagen borde uttala sig om. Det var motiveringen till att jag framställde den enkla frågan, även om jag är överens med finansministern om att längre debattid hade varit önskvärd.
Fru talman! Bara för korrigeringens skull: Man kan inte presentera den här valutajusteringen som en devalvering av den svenska kronan. Den är mot vissa nationer en revalvering av den svenska kronan. Vi har lagt oss, som jag har sagt tidigare, i mitten av skiktet mellan den högsta och den lägsta punkten.
Fru talman! Bara för fullständighetens skull vill jag säga att jag inte helt accepterar finansministerns beskrivning. Hade man velat lägga sig ”mitt i skiktet”, skulle man ha varit något försiktigare än regeringen nu har varit med att skriva ned den svenska kronans värde.
Fru talman! Det där kan vi kanske bedöma om några veckor. Men om jag skall göra ett avslöjande för dagen, så blir det att fortfarande är det internationella förtroendet för den svenska kronan så starkt att vi inte har kommit ner till den nedskrivningsprocent som vi uttalade oss för.
Fru talman! Herr Peterson i Linköping har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att förbättra sysselsättningen med anledning av byggarbetsgruppens förslag. De förslag till åtgärder som byggarbetsgruppen lade fram i slutet av förra månaden bereds för närvarande inom berörda departement och myndigheter. För så vitt gäller åtgärder som kräver riksdagens beslut kommer regeringen att inom kort lägga fram förslag härom.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holmqvist för svaret på min fråga. Svaret var kort, men jag betraktar det ändå som innehållsrikt. Enligt arbetsmarknadsstyrelsens pressmeddelande steg, som väntat, arbetslösheten i byggnadssektorn kraftigt de senaste månaderna: från december till januari med 2 700 och från januari till februari med 1 000. Det var med detta som bakgrund jag med intresse tog del av byggarbetsgruppens promemoria. Gruppen har, anser jag, med berömvärd snabbhet kommit med förslag till åtgärder i fråga om sysselsättningen på kort sikt. I dagens läge måste byggarbetsgruppens promemoria vara ett mycket värdefullt dokument. Många tecken tyder på att byggandet är på väg mot en lägre nivå. Men på vilken lägre nivå det kommer att stabiliseras är väl i dag inte lätt att uttala sig om. Att nedgången under innevarande år blir stor är dock ganska klart. Det är detta man bör ha i minnet när behovet av åtgärder mot den snabba sysselsättningsnedgången diskuteras. En förbättring av sysselsättningen på byggsidan skulle också påverka konsultsidan, där liknande svårigheter givetvis finns. Kanske skulle det vara värdefullt om också andra sektorer av arbetslivet kunde inventeras på samma sätt som skett med byggsektorn. Resultatet skulle då kunna bli en sysselsättningsbank med ett gott utbud av sysselsättningstillfällen. Det är viktigt att den snabbhet i arbetet som kännetecknade byggarbetsgruppen också i det fortsatta bearbetandet av resultaten kan bibehållas, och jag tycker det framgår av svaret att det kommer att bli så. Jag tackar än en gång för det.
Fru talman! Herr Wijkman har frågat vilka slutsatser jag drar av den senaste rapporten från statistiska centralbyrån som visar att antalet arbetslösa akademiker väsentligt ökat. Under senare tid har svårigheterna på arbetsmarknaden i särskilt hög grad gällt gruppen nytillträdande. Ungdomsarbetslösheten är och har varit jämförelsevis hög och har ökat såväl bland dem som övergår direkt från grundskolan till arbetsmarknaden som bland nyutexaminerade från universitet och högskolor. Regeringens åtgärder mot arbetslösheten har också i stor omfattning under både föregående och innevarande budgetår varit inriktade på att bereda sysselsättning för ungdomar och långtidsutbildade. Som exempel kan jag nämna särskilda kurser kombinerade med praktik, anordnande av praktikplatser hos statliga verk och myndigheter samt breddningen av beredskapsarbetena till tjänsteoch förvaltningssektorerna. Jag vill vidare framhålla att de grupper som det här gäller liksom andra arbetslösa måste vara beredda att anpassa sig till de förändringar i efterfrågan på arbetskraft som strukturomvandlingen leder till.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Dagens situation för de långtidsutbildade är ju allt annat än ljus. Förutom att de lever med ett studiemedelssystem som lägger börda på sikt på deras axlar har de väldigt svårt att få jobb när de kommer ut från universiteten. Den undersökning som statistiska centralbyrån har gjort, som jag refererade till i min fråga och som innebär uppföljning av dem som utexaminerades sista kvartalet 1971, visar att ännu nio månader efteråt hade drygt 30 procent av dem icke fast anställning. Vissa läste vidare och andra var sysselsatta i beredskapsarbeten, men mellan 7 och 8 procent ansåg sig vara permanent arbetslösa. Jag har de senaste dagarna roat mig med att undersöka hur stort antalet arbetssökande är totalt bland dessa grupper i Stockholm, Göteborg och Umeå, och jag har kommit fram till att det är nära 4 800 arbetssökande med akademisk utbildning. Detta tillsammans med det ganska stora antal som är i beredskapsarbeten visar ju att det är åtskilliga tusen med lång utbildning som har svåra problem på sikt. I min fråga efterlyste jag ju vilka slutsatser herr statsrådet drar av de här ganska färska undersökningarna. Det enda som direkt är ett svar på frågan är det avsnitt där statsrådet säger att de här grupperna liksom andra arbetslösa ”måste vara beredda att anpassa sig till de förändringar i efterfrågan på arbetskraft som strukturomvandlingen leder till”. Jag kan inte säga att jag finner särskilt mycket substans i det svaret. Tidigare när vi har diskuterat dessa frågor har man bl.a. fått höra att just akademikerarbetslösheten är ett vanligt utslag av att vi har haft en låg konjunktur. Och nu är det alltså strukturomvandlingen. Det är klart att detta är ett strukturproblem på många sätt, men jag tror att man klart kan säga att det i första hand är beroende på att vi har haft en väldigt snabb expansion av den högre utbildningen de senaste tio åren. Vi har haft ett studiesystem de senaste åren — PUKAS-systemet — som har gjort att man utbildat fel sorts människor med avseende på den arbetsmarknad som finns. Vi har haft en dålig information både till de blivande studenterna fram till 1970/71 om hur arbetsmarknaden skulle se ut i framtiden och — inte minst viktigt — till näringslivet som den i framtiden stora avnämaren. Jag menar alltså att det här svaret inte räcker därför att jag tror att det är tusentals och åter tusentals unga människor som väntar på någon form av besked om vad de skall tro på på lång sikt. Jag har diskuterat de här frågorna bl.a. med inrikesdepartementets specielle expert på ungdomsarbetslöshet, Bosse Ringholm, vid flera tillfällen, och han brukar hävda att det här är ett stort problem för alla ungdomar, men de som är långtidsutbildade har det i alla fall bättre ställt än de som är korttidsutbildade. I princip håller jag naturligtvis med honom om att det alltid är bättre att ha en god utbildning i bagaget om man saknar arbete än att inte ha en god utbildning. Men med de siffror som i dag gäller, avseende många, många tusen, så måste man ju ställa sig frågan: Vad skall även de långtidsutbildade tro på på sikt?
Fru talman! Det kan ju finnas anledning för herr Wijkman att fortsätta att diskutera med Ringholm när han tydligen tar intryck av vad Ringholm säger. Det är självfallet på det sättet att vi inte kan glömma bort någon grupp när det gäller möjligheterna att ge sysselsättning, lika litet som vi kan favorisera någon speciell grupp. Våra åtgärder får ju vara sådana, att vi når ut till alla grupper av arbetslösa som ställer förväntningar på att samhället skall gripa in, när nu inte den enskilda företagsamheten kan orka med att ge sysselsättning. Jag har i svaret redogjort för en rad åtgärder som syftar till att bredda möjligheterna att få ett beredskapsarbete. Vi går in på nya sektorer, där det är arbetsuppgifter som kanske ligger bättre till för akademikergrupperna än en rad andra arbeten gör. Men jag är angelägen att framhålla att för den som blir arbetslös gäller det faktiskt i första hand att få ett arbete och få försörjning. Det kan hända att man inte omedelbart kan få ett jobb som svarar mot de förväntningar man har ställt och den utbildning man har skaffat sig. Men det är ju bättre att komma in i produktionen och visa att man vill arbeta, och då ges det också tillfälle att kanske lättare få ett arbete som passar. Vi har exempel på det. Jag tror det var SAAB i Linköping som anställde över 20-talet akademiker och ställde dem vid verkstadsmaskinerna. Ett år senare var inte någon av dem kvar i verkstaden. Men ingen hade blivit permitterad. Det var visst en eller två som sökt sig bort — de andra hade fått, som de tyckte, bättre mot deras utbildning svarande uppgifter inom företaget. Jag anser att detta kan vara ett bra exempel på vad det här rör sig om — att i första hand ta ett jobb och sedan söka över till det som passar bäst när de möjligheterna bjuds.

Fru talman! Det är naturligtvis väsentligt att komma ut på arbetsmarknaden och inte gå arbetslös under en längre tid, och man får många gånger ta det arbete som bjuds. Jag delar herr statsrådets uppfattning där. Det är alldeles uppenbart att med den väldiga expansion som vi har fått och kommer att få i det här landet när det gäller högre utbildad arbetskraft, måste även akademikerna söka sig utanför de traditionella områdena. Det är jag alldeles överens med statsrådet om. Men trots att man alltså från samhällets sida har satt i gång omkring 1500 beredskapsarbeten för närvarande för dessa grupper och trots att vi har ungefär 500 i AMS-utbildning, så har vi ungefär 5 000 som är arbetssökande på de arbetsförmedlingar jag omnämnde — och därutöver har vi Lund och Uppsala som stora akademikerorter. Vi känner dessutom till att ett ganska stort antal människor läser vidare i något slags panik därför att de vet att om de går ut på arbetsmarknaden nu får de inget arbete. Detta är ett speciellt problem, herr statsråd, därför att dessa människor har ju lagt ned 12, 13 eller 14 år på studier. De har dragit på sig studieskulder och har ofta förespeglats att här kommer det i alla fall att bli en ganska hyfsad situation när de kommer ut på arbetsmarknaden. Och så kommer man i dag ut på den här kärva arbetsmarknaden, eller också är man precis i början av sina studier och ser hur tusentals akademiker för närvarande saknar ens rimlig sysselsättning i förhållande till sina kvalifikationer. Jag har inga patentlösningar här — det vill jag klart säga ifrån. Jag kan peka på vissa brister. Jag har redan talat om att PUKAS-systemet är en av orsakerna till att vissa personer har fått en alltför snäv utbildningsbakgrund — jag säger detta eftersom statsrådet Moberg just kom in i kammaren. Men här måste väl ändå regeringen ha en principiell skiss till hur man på lång sikt skall lösa de här människornas problem, för det är ju en sådan väldig ansvällning av antalet akademiker i förhållande till det antal vi haft tidigare som skall ut på arbetsmarknaden inom de närmaste fem-tio åren.
Fru talman! Jag kanske kan säga som det blev sagt i debatten om en tidigare fråga, att ämnet är väl för stort för att vi skall klara det inom ramen för en enkel fråga, när herr Wijkman nu vidgar frågan till att gälla hela utbildningssystemet och anpassningen till arbetsmarknaden. Jag har svarat på den ställda frågan, och jag tror att man rimligtvis inte kan komma till någon annan uppfattning än att det ansvar vi måste känna som politiker får gälla alla grupper. Vi har försökt att ordna beredskapsarbeten och vidta åtgärder som kan nå så långt ut som möjligt och skapa ett så brett utbud som möjligt av arbetstillfällen. Det är möjligt att detta har varit otillräckligt, men jag såg ett cirkulär som SACO hade skickat ut där man gav sitt erkännande åt dessa åtgärder och påpekade att situationen skulle ha varit betydligt värre om det inte ordnats en rad beredskapsarbeten. Jag tror alltså att de som vill studera denna fråga kan få goda belägg för att åtgärderna har nått dit de syftat.
Fru talman! Jag håller med om att det är väldigt svårt att inom ramen för en enkel fråga diskutera detta breda problem. Statsrådet Holmqvist säger att han har svarat på min fråga. Jag konstaterar bara att statsrådet har räknat upp några av de åtgärder som vidtagits, och jag har inte kritiserat dessa — jag tycker att det är utmärkt att åtgärderna genomförts. Jag har också samma principiella syn som statsrådet, att har vi ett svårt arbetsmarknadsläge kan man inte ensidigt favorisera en grupp eller glömma bort någon grupp. Men jag menade att man på sikt, om man nu ser att problemen hopar sig för de här grupperna, måste ha en profil på sin politik, och det är detta jag saknar i statsrådets resonemang. Det enda som jag och de som eventuellt är intresserade av den här debatten har fått på lång sikt är beskedet att de här grupperna — jag citerar igen — ”måste vara beredda att anpassa sig till de förändringar i efterfrågan på arbetskraft” som gäller. Jag tycker inte att det är mycket till svar. Det är liksom en truism att man måste anpassa sig till efterfrågan och utbud. Men, fru talman, jag skall i stället be att så snabbt som möjligt få framställa en interpellation rörande dessa frågor, så kan vi kanske inom kort få mera tid att diskutera dem.
Fru talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat om jag vill medverka till att de hörselskadade som erhållit kostnadsfri hörapparat Hörselskadad som ordinerats hörapparat erhåller denna kostnadsfritt genom hörcentral. Byte av hörapparat får ske när dess ljudförstärkande funktion inte längre är tillfredsställande eller när den allvarligt skadats eller förlorats. Om hörapparaten behöver repareras kan hörcentralen i viss utsträckning ställa utlåningsapparat till förfogande under reparationstiden. Frågan om statsbidrag till reparation av bl.a. hörapparater utreds för närvarande. I det sammanhanget torde den av herr Börjesson aktualiserade frågan komma att närmare belysas.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga. Det framgår av svaret att hörselskadad som ordineras hörapparat erhåller denna kostnadsfritt genom hörcentralen. Under vissa förhållanden kan emellertid två hörapparater ordineras för samtidigt bruk, t.ex. när det är fråga om starkt hörselskadade barn och ungdomar, detta för att möjliggöra optimal talutveckling. När två hörapparater ordineras till samma person gäller det emellertid enbart för samtidigt bruk; någon reservhörapparat får vederbörande inte. Vid de kontakter jag har haft med hörselskadade har det framkommit som ett mycket starkt önskemål att de som ordineras och erhåller hörapparat också skall få en reservhörapparat. Det är nämligen en mycket stor olägenhet för en hörselskadad att någon dag eller under en längre tid vara tvungen att avstå från kommunikationerna med omvärlden, när den ordinarie hörapparaten går sönder. Och att laga en hörapparat genom Landstingens inköpscentral tar fyra till sju dagar, inklusive tiden för inlämning, transport och avhämtning. Rätten till reservhörapparat — alltså rätten att alltid kunna höra — bör tillkomma samtliga som är i behov av hörapparat för kommunikation med omvärlden, givetvis inte enbart förvärvsarbetande människor. Statsrådet säger i sitt svar att frågan om statsbidrag till reparation av bl.a. hörapparater utreds för närvarande och att den av mig aktualiserade frågan torde komma att belysas närmare i det sammanhanget. Jag hoppas då, herr socialminister, att vi skall komma dithän att rätten till reservhörapparat åt de hörselskadade tas med i anvisningarna till hjälpmedelsförteckningen. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Fru talman! Fru Sundberg har frågat mig om jag anser det acceptabelt att ett verk inskrider för att styra arbetet inom en av verket tillsatt arbetsgrupp, som arbetar efter givna direktiv. I princip, ja. Under alla förhållanden om direktiven inte till alla delar följts av arbetsgruppen.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret, som jag finner vara kort och rakt på sak men inte desto mindre märkligt. Låt mig börja med att säga att det märkliga finner jag vara det första beskedet: ”I princip, ja.” Ett väsentligt inslag i den svenska demokratin är ju vårt utredningsväsende, och till svensk praxis hör att man skall genomföra utredningar så allsidigt som möjligt och att allt relevant material som kan ligga till grund för kommande förslag och beslut skall tas fram och analyseras. Det kan inte accepteras att en utredning eller en arbetsgrupp förkväver sådant material som kan anses obekvämt för det departement som tillsatt utredningen. Sådana här principdiskussioner gäller vanligtvis utredningar som tillsatts av en ledamot av regeringen, dvs. offentliga kommittéer. Om regeringen skulle ingripa för att styra arbetet i en sådan kommittée, skulle detta mötas av kraftiga reaktioner. Jag kan inte inse att inte detsamma borde gälla för en arbetsgrupp som tillsatts av ett ämbetsverk. Så har emellertid, såsom statsrådet Moberg väl känner till, inte varit fallet för den arbetsgrupp som tillsatts för att framlägga förslag för att förbättra studieresultaten i matematik vid teknisk fakultet. På det mest flagranta sätt har verket gått in i pågående utredningsarbete och presenterat skrivningsförslag som stått i motsatsförhållande till gruppens enhälliga förslag till skrivning. Enligt uppgift har dessutom gruppen från en av verkets högre tjänstemän fått besked om att i fall gruppens egen skrivning presenterades, så skulle de olika utbildningsnämnderna icke få tillgång till densamma, detta trots att det i direktiven heter att ett sådant utlämnande skall vara en utgångspunkt för gruppens arbete. Ordförande i arbetsgruppen har mot bakgrund av vad som skett avgått. Fru talman! Jag ställde min fråga för att få höra statsrådets principiella ställningstagande. Det blev en besvikelse för mig och jag vågar säga för många andra. Redan genom tillsättandet av utredningar och utformningen av direktiven har statsmakterna i dag en möjlighet att påverka utredningarnas arbete. I det här fallet har, såvitt jag kan utröna av direktiven, ingenting skett som gått emot vad som sägs i direktiven. Man har i viss mån ansett det nödvändigt att undersöka förkunskaperna i matematik, och det sägs också i direktiven att man särskilt bör göra detta. Statsrådet Moberg som står i spetsen för det departement som har det största antalet utredningar och kommittéer har här frångått den fria utredningspraxisen. Jag vill ställa en kompletterande fråga: Anser statsrådet att direktiven i det fall vi nu diskuterar har frångåtts?
Fru talman! Först till anledningen till att jag svarade: ”I princip, ja.” Det förhåller sig så att ett ämbetsverk har att på eget ansvar och inom ramen för sin instruktion sköta vissa bestämda förvaltningsuppgifter. I instruktionerna för ämbetsverken förekommer ofta bestämmelser om att verken i mån av behov och tillgång på medel äger anlita sakkunniga och experter. Dessa experters ställning inom verksorganisationen vad beträffar skyldigheten att följa verksledningens fortlöpande direktiv kar. inte gärna skilja sig från vad som i det avseendet gäller för den mer fast anställda personalen vid verket. Detta gör att en jämförelse med kanslihusets utredningsapparat i detta fall icke är giltig. I det konkreta fallet förhåller det sig så att ämnet matematik är föremål för diskussioner och överväganden av skolöverstyrelsen och kanslersämbetet i tre arbetsgrupper. I en av dem, som är gemensam, diskuterar man gymnasiets studieplaner, i två diskuterar man specifika universitetsoch högskoleproblem. Det var i en arbetsgrupp av den senare kategorin som en av ledamöterna hade tyckt det var lämpligt att diskutera saker och ting som diskuterades i den första, den för skolöverstyrelsen och kanslersämbetet gemensamma arbetsgruppen. Utan att gå in i detalj på den konkreta frågan tycker jag att det förefaller helt klarlagt att arbetsgruppen i fråga gick in på en annan arbetsgrupps arbetsområde, och följaktligen fanns det anledning för ledningen för verket att ingripa. För att visa generositeten i det här ämbetsverkets uppträdande vill jag meddela att den person som först skrev utkastet till den debatterade promemorian har efterträtt den protesterande professorn som ordförande i arbetsgruppen. Det visar generositeten hos verksledningen.
Fru talman!

Det var bara det att den skrivning arbetsgruppen kom fram till för SÖ inte var särskilt behaglig, eftersom arbetsgruppen allvarligt påtalade brister i gymnasieskolans matematikundervisning. Men att detta sker såväl i samråd med den andra gruppen som inom ramen för de direktiv som UKÄ givit för den nu aktuella arbetsgruppen kan man inte komma ifrån. Det mest märkliga har kanske ändå varit att man, som framgått av pressen, försökt utöva påtryckning under hot — för att använda vanligt svenskt språk — nämligen att arbetsgruppens resultat inte skulle beaktas om det inte föll departementet på läppen.
Fru talman! För det första: Det är inte jag som skrivit direktiven, fru Sundberg, utan det är kanslersämbetet. För det andra: Vad som står i pressen har man då och då anledning att ta med en nypa salt.

Fru talman! Herr Werner i Malmö har frågat vilka åtgärder jag avser vidtaga i anledning av att sysselsättningen hotas vid somliga svenska företag med handel på Grekland på grund av den minskade efterfrågan på svenska produkter i detta land. Jag är medveten om att många svenska företag har fått svårigheter att avsätta sina produkter i Grekland. Anledningen är att grekerna i stor utsträckning har stoppat licensgivningen för import från Sverige. Vi har givetvis påtalat den diskriminering mot svenska varor som detta innebär. Den internationella handeln regleras i dag av åtaganden som gjorts bland annat inom organisationer som GATT och OECD. Enligt de regler som gäller i dessa organisationer är diskriminering inte tillåten i internationell handel. Vi är måna om att uppfylla våra internationella åtaganden. Vi kräver givetvis i vår tur att andra länder fullgör sina skyldigheter gentemot oss. För att få rättelse till stånd när ett land brustit i sina förpliktelser krävs enligt stadgarna att en viss procedur följs. Regeringen har gjort erforderliga förberedelser i detta syfte.

Fru talman! Tack för svaret, handelsministern! Om än kärvt gav det ju något positivt på slutet. Det talas om att man gjort förberedelser för åtgärder som skall vidtas. Handelsministern anför också att anledningen till den här situationen är att grekerna stoppat licensgivningen. Men det finns ju alltid en anledning bakom alla anledningar, och den bör ju inte heller fördöljas. Uppenbarligen har regeringens hårdföra officiella fördömande av grekjuntan ställt till stora handelspolitiska bekymmer för inblandade parter. Hur befogad kritiken än är — det vill jag betona — efterlyser säkerligen de många som drabbas en något smidigare diplomati. Grekiska företagare hindras från att köpa svenska varor, eftersom de förvägras importlicens, och man har tvingats avbeställa givna order, uppgående till stora summor som skulle ha kunnat komma svensk industri till godo. Nu senast har man från grekiskt håll informellt åberopat att de svenska myndigheterna uppträtt hindrande mot extraundervisning för grekiska barn i hemlandets språk och kultur i Södra latins lokaler här i Stockholm. Så uppenbarligen finns det anledningar. Jag vill ge ett par exempel på drabbade företag. Hässleholms Mekaniska Aktiebolag och Svenska Smergelskiffabriken i Höganäs syssel sätter vardera 30 man. I Hässleholm tillverkas bl.a. plåtbearbetningsmaskiner. Dessa svenska produkter är omtyckta av grekiska företagare, som gärna köper dem. Denna export drabbades helt nyligen av ett bakslag, då de grekiska beställningarna, motsvarande en halv miljon kronor, plötsligt annulerades. Samtidigt stoppades i Grekland den svenska reklamen för Hässleholmsprodukter. Detta skedde enligt säkra källor på order av den grekiska regimen. I vad gäller det andra företaget, Svenska Smergelskiffabriken, är utvecklingen där lika fatal. År 1968 utgjorde exporten 10 procent av omsättningen, som vid det tillfället uppgick till 2 miljoner kronor. Utrikeshandeln gällde så gott som uteslutande Grekland. Fram till 1972 har importlicenserna i detta land beträffande det svenska slipmaterialet minskats ned till noll. Man står nu liksom Hässleholms Mekaniska AB inför hotet att behöva avskeda de anställda. Problemet gäller naturligtvis också underleverantörer. Under de senaste tio åren har vi haft 26 000 konkurser, därav 4 240 år 1972. Vi känner till arbetslöshetssiffrorna, som är uppe i 200 000, om man räknar in alla kategorier. Under sådana förhållanden har vi inte råd att riskera ytterligare sysselsättningssvårigheter och produktionsbortfall. Därför måste åtgärder vidtas. Det borde väl gå att utan utrikespolitiska eftergifter åstadkomma en handelspolitisk bearbetning av grekiska myndigheter.
Fru talman! Jag vet inte om herr Werner i Malmö själv vet vad han talar om, när han beskriver läget så att en smidigare diplomati skulle ha lett till andra resultat. Han påstår att det finns anledningar bakom anledningarna. Anser herr Werner att en avtalsstridig diskriminering av svenska varor är befogad i detta fall, eller vad menar herr Werner? Menar herr Werner att vi skall lägga om vår utrikespolitik, om vi utsätts för handelspolitiska påtryckningar? Det är jag som skall svara, men herr Werners uppträdande i talarstolen var från min synpunkt häpnadsväckande.
Fru talman! Jag har ställt frågan till handelsministern, därför att jag ville markera att jag uppfattar handelsoch utrikespolitik som två skilda begrepp, som måste hållas isär. Jag har därför inte proponerat någon ny utrikespolitik. Men diplomati innebär väl dock att man på ett smidigt och nyanserat sätt kan föra fram sina meningar. Vad ger handelsministern annars för semantiskt innehåll åt begreppet diplomati? försök att kringgå prisstoppet
Fru talman! Fru Nordlander har frågat om jag överväger något initiativ i syfte att åstadkomma ett ingripande mot försök att kringgå prisstoppet såväl som att genomföra en dold prisstegring genom viktreducering, kvalitativ försämring eller minskat styckeantal i slutna förpackningar. Prisoch kartellnämnden har beträffande tillämpningen av prisstoppet bl.a. meddelat, att varje förändring i varans kvalitet eller i standardförpacknings vikt eller volym anses som överskridande av stoppris, om det i realiteten innebär att ett högre pris än tidigare uttas. För de varor som nu omfattas av prisstoppet är möjligheterna att förtäckt vidta förändringar av detta slag i allmänhet starkt begränsade. Under det föregående prisstoppet framkom heller inte något som tyder på att man i nämnvärd omfattning introducerade nya varor för att kringgå prisregleringen. Vidare följer prisoch kartellnämnden noga prisutvecklingen på varuområden som nu ligger utanför prisstoppet bl.a. genom ett särskilt anmälningsförfarande. Jag finner därför för närvarande inte något skäl att föranstalta om ytterligare kontrollåtgärder.